Fru talman! Det är andra gången som här i debatten hävdas att de borgerliga partierna på något lättvindigt sätt yrkar att det skall vara fler poliser. Nu är det Ulla-Britt Åbark som påstår detta, men tidigare påstod även Berith Eriksson samma sak. Jag sade i mitt anförande, vilket jag vill upprepa eftersom det tydligen inte har gått hem, att vi i folkpartiet i dag inte har något sådant yrkande, eftersom civilministern håller på att utreda vilka resurser som kan behöva tillföras med anledning av den personalutveckling som för närvarande pågår. Jag efterlyste också att man efter hand som den utredning som pågår om personalutveckling inom polisen når så långt att man har någonting att redovisa, bör detta redovisas till riksdagen så att riksdagspartierna på ett riktigt sätt kan avgöra hur många polisaspiranter som bör antas i framtiden. Det är folkpartiet liberalernas uppfattning att vi skall ha ett så bra beslutsunderlag som möjligt. I sak anser jag att det behövs fler poliser, men vi vill ha de rätta argumenten innan vi ställer de kraven.

Fru talman! Ulla-Britt Åbark frågar här hur många poliser som är tillräckligt många poliser. Det är så många poliser som behövs för att de skall kunna fullgöra sin uppgift att förebygga, uppdaga och utreda brott. Det är det antal som behövs för att vi skall få de behov som föreligger täckta och vakanser fyllda, så att vi kan få de kvarterspoliser vi önskar och kan ha patrullerande poliser på gatan. De skall kunna bekämpa ekonomisk brottslighet, utreda brott, bedriva narkotikabekämpning, ta sig an brottsoffren osv. Men i dag räcker de inte till. De räcker bara till det nödvändiga, dvs. utryckning och att klara av att utreda de viktigaste brotten. Det är också därför som det blir balanser. Den snabba reaktionen jag talade om hinner man inte med. Vi måste fylla de vakanser som finns, och sedan får vi se vad som ytterligare behövs göras. Men det är först och främst den delen som behöver åtgärdas, och det skall göras så snabbt som möjligt. Det har redan dragit ut på tiden alltför länge, och också av den anledningen vill vi ha fler poliser. I det här fallet känner jag ingen som helst tvekan. Vi måste ha det ytterligare antal poliser som föreslagits. Sedan vill jag slutligen till Ulla-Britt Åbark säga att jag håller med henne när det gäller polisstyrelserna. Vi skall göra vad vi kan för att höja polisstyrelseledamöternas status. Det är ett viktigt arbete. Det lokala inflytandet är också viktigt och en möjlig väg att påverka. Men om man skall ha någonting att påverka måste det också finnas litet poliser att styra och ställa med, och de räcker inte till i dag.
Fru talman! Ge mig ett enda vettigt skäl för att dra ned på antalet polisaspiranter, säger Jerry Martinger. Jag kan då börja med att nämna det stora budgetunderskottet staten hade när socialdemokraterna återtog regeringsmakten. Vi lider fortfarande av det, och det gör alla verksamheter här i landet. Jag hoppas att Jerry Martinger godtar det som ett vettigt skäl. Det är intressant att höra att någon siffra kan man inte ange när det gäller polisaspiranter. Så många att människor inte skall känna oro, säger Jerry Martinger. Då kan man ju göra som Jerry Martinger, hålla ett sådant anförande som det han höll och framhålla hur man från moderat håll ser på situationen. Det är inte underligt att människor känner oro, om de lyssnar till Jerry Martinger. Det finns en bok som heter Brottsutveckling 1989, och där står det om brottsuppklaringen: ''Under de senaste tio åren har i genomsnitt 70 % av alla uppklarade brottsbalksbrott klarats upp under samma kalenderår som de polisanmälts och 99 % Martinger har boken, kan han få låna den av mig.

Fru talman! Med anledning av betänkandet om anslag till polisväsendet vill jag ge kammaren en liten rapport från verkligheten om polisens arbetsvillkor. I början av året skrev jag en motion om ett nytt polishus i Vänersborg. Jag är alldeles övertygad om att det som jag exemplifierar med här inte gäller bara polishuset i Vänersborg, men det kan ge en bild av hur det i dag står till på en del håll inom vår polisförvaltning. Motionen avfärdas av utskottet, och jag måste säga med tanke på hur situationen ser ut att detta är otillfredsställande. Bakgrunden till motionen var ju att regeringen i budgetpropositionen intog en mycket passiv hållning, och jag tycker att även utskottet visar en mycket passiv och otillfredsställande inställning i frågan om polisens lokaler. När det gäller just Vänersborg har man trots en 20 årig diskussion inte lyckats komma någonstans. Utskottet uttalar visserligen att det finns ett stort behov av nya polislokaler men hänvisar ändå till den löpande planeringen för polisens lokaler. Detta gör man i en situation när man vet att inga resurser finns. Det är alltså i högsta grad ord utan något egentligt innehåll, och det är mycket otillfredsställande. Behovet av ett nytt polishus i Vänersborg är mycket väldokumenterat. Frågan har diskuterats sedan 1972, och flera gånger har den faktiskt också varit på väg att lösas. 1982 fanns ett förslag framme. 1987 beslutade regeringen om projektering av ett nytt polishus, men brist på resurser har gjort att någon komplett projektering ännu inte har skett. Olika möjligheter har dykt upp att åstadkomma en lösning genom förhyrning, men man har inte velat gå till beslut. Nå, en rapport från verkligheten om hur det ser ut. Häromdagen gjorde yrkesinspektionen en tillsyn enligt arbetsmiljölagen. Den har resultaterat i ett inspektionsmeddelande som jag till vissa delar gärna vill delge kammaren. Jag skall inte trötta med hela meddelandet, men jag skall ge exempel på hur det kan fungera för den svenska polisen i dag. Av inspektionsmeddelandet framgår att det finns flera allvarliga brister hos polishuset i Vänersborg, och slutsatsen är: ''För den verksamhet som är fastställd för polismyndigheten inom länet och på distriktet är nuvarande lokaler helt otillräckliga och oacceptabla.'' Jag skall be att få ge några exempel. Man talar om luftkvaliteten i hela polishuset som undermålig. Det finns ingen ventilationsanordning som fungerar. Den är gammal och ineffektiv. Det finns en redovisning av hur de manliga arbetstagarna har det. Det är 80 personer på ordnings och kriminalavdelningen. De har sitt kläd-, tvätt och duschutrymme med toalett inrymt i ett f.d. cykelförråd i källaren. I de här utrymmena finns det ingen ventilation. Det finns självdrag till små ventiler i gatunivå, men eftersom det är stor trafik utanför måste man täta till de här utrymmena. En toalett finns att tillgå för 80 personer i huset. Motionshall har man alldeles i anslutning till polishuset. Där finns det heller ingen ventilation över huvud taget. Jag är övertygad om att kammaren kan föreställa sig hur det ser ut och luktar i en sådan liten trång motionshall, när den har använts ett tag. Personalen har ingen möjlighet att torka sina kläder. Det finns inget utrymme för det, men man kan ibland använda sig av pannrummet, där det ju kan vara varmt och gott. Receptionen och telefonväxeln i polishuset är ett ganska intressant kapitel. Där är det oerhört trångt. Det är t.o.m. så trångt att man i inspektionsmeddelandet konstaterar att arbetstagarna ideligen stöter i skrivbord och nästan ständigt går omkring med blåmärken. Under sådana förhållanden jobbar den svenska polisen. Om det är dåligt med ventilationen i andra utrymmen, är det desto bättre i receptionen. Fönstren är så dragiga att man måste täta dem med trasor. Garaget har man inte vågat sig på att göra rent sedan 60-talet, därför att man är osäker på om lokalen tål en regelrätt rengöring. Fru talman! På den här vägen fortsätter det i beskrivningen av hur en svensk polismyndighet har det i dag. Detta föranleder som sagt utskottet att hänvisa till den löpande planeringen för lokalförsörjning. Jag måste säga att det är fullständigt oacceptabelt, när man som sagt vet att det där inte alls finns resurser. Jag tycker också att det jag här har beskrivit är ovärdigt den svenska polisen. Det speglar ett förfall som gör att polisen i hög grad måste arbeta i motvind. Därför, fru talman, återkommer jag med en förnyad framställning ända tills den här frågan har lösts. Det är min förhoppning att vi inom kort kan få majoritet i kammaren för en förändring.

Herr talman! Jag vill bara tacka Jerry Martinger, eftersom han instämmer i de goda tankegångar som jag presenterade i min motion. Ännu gladare hade jag naturligtvis blivit om partikollegerna hade skrivit ner dessa goda tankegångar på några rader i betänkandet. Det hade varit ännu bättre. Men Jerry Martingers inlägg inger hopp, och efter höstens val står mitt hopp till justitieminister

Herr talman! Jag kan inte, Ulla-Britt Åbark, ha förståelse för en politik som bara leder till att brottsligheten hela tiden ökar.
Herr talman! Vi försöker nu äntligen att enligt Jerry Martingers synsätt stävja brottsligheten, och vi tar nu fram ett förslag för bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. Men moderata samlingspartiet tvekar då inför förslaget. De ställer upp på det, men de skall ändå kritisera det. De menar att vi inte skall kritisera rikspolisstyrelsen, och de säger att det inte är där man har gjort fel utan att felen har begåtts av regeringen. Jag vill fortfarande ha ett svar på mina frågor. Jag är nämligen osäker på om moderata samlingspartiet står bakom inte bara sammanfattningen -- som Jerry Martinger har kritiserat -- utan även det som står inne i betänkandet.
Herr talman! Nu förstår jag inte alls vad Ulla-Britt Åbark menar. Hon säger att vi moderater skulle hysa någon slags tvekan inför att sätta in åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Jag vill då läsa upp vad som står i vår reservation, eftersom det tydligen är den enda chansen att göra Ulla-Britt Åbark uppmärksammad på vad som faktiskt gäller i det här avseendet. Hon har uppenbarligen inte själv läst vad som står där. ''Utskottet kan i stort ansluta sig till civilministerns uttalande beträffande prioriteringar inom polisväsendet. Emellertid anser utskottet -- i ett läge då polisens resurser är hårt pressade och då allmänheten upplever en klar brist på poliser -- att det inte är godtagbart att i detta sammanhang prioritera utredningar om ekonomisk brottslighet på sätt som civilministern förordar. Enligt utskottet går det nämligen inte att bortse från att sådan brottslighet i första hand drabbar det allmänna, medan stölder, rån och våldsbrott för det mesta drabbar enskilda personer, och utskottet anser att det är brott mot enskilda som skall prioriteras framför brott mot staten. Om inte annat så talar starka humanitära skäl härför.'' -- Sedan följer en markering av att vi tycker att den ekonomiska brottsligheten är allvarlig. -- ''En annan sak är att ekonomisk brottslighet, inte minst i dess nyare former, också äventyrar mycket viktiga intressen. Polisens åtgärder mot den måste därför också prioriteras, men inte på bekostnad av de intressen som utskottet nyss satt främst.'' Vi vill alltså sätta in kraftfulla åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten, eftersom den i sina nyare former har kommit att bli ett allvarligare hot än den har varit tidigare. Men när gamla fru Johansson ligger nedslagen och blöder är det viktigare att polisen åker till henne än att de utreder ekonomiska brott.

Herr talman! I en mycket kärv budgetsituation då många verksamheter skall bantas ned har regeringen i budgetpropositionen föreslagit en kraftig ökning av förvaltningskostnaderna, speciellt av lönekostnaderna, inom statsrådsberedningen. samtidigt som lönekostnaderna skall ökas från Däremot satsar regeringen enligt miljöpartiets mening otillräckligt med resurser på att förebygga och bekämpa brottslighet. Det har ju, inte minst i dagens debatt, framkommit att det finns stora luckor. Två typer av brott som drabbar samhället direkt är miljöbrott och ekonomiska brott. De drabbar också samhället indirekt genom att tilltron till rättvisa och laglydighet minskar allteftersom den här typen av brott kan fortgå utan att man kraftfullt ingriper. Vi anser att regeringen här har gjort felaktiga prioriteringar, även om beloppen i och för sig är små. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen till betänkandet och hävdar att anslaget till statsrådsberedningen bör minskas med 4 milj.kr. och att pengarna skall användas till resursförstärkning och utbildning i syfte att bekämpa miljöbrott. Att vi när vi skrev reservationen inte tog upp den ekonomiska brottsligheten kan jag så här i efterhand beklaga, men Inger Schörling har ju tagit upp detta i sitt anförande tidigare under dagen.
Herr talman! Jag vill mycket kort yrka bifall till utskottets hemställan. Vi har ju haft en lång diskussion om de frågor som Krister Skånberg har tagit upp i sitt anförande. Jag yrkar därför avslag på hans reservation och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I propositionen om rättskipning i socialförsäkringsmål föreslår regeringen att riksdagen skall frångå sitt tidigare beslut att första instans i socialförsäkringsmål skall vara kammarrätten. Det är naturligtvis välkommet att regeringen ändrar sig. Vi i folkpartiet liberalerna ansåg redan våren 1990, när denna fråga förra gången var uppe till behandling, att det inte fanns något som helst rimligt stöd för den lösning som socialdemokraterna då med vänsterpartiets hjälp drev i genom. Skälen för en förändring var att rättskipningen i socialförsäkringsmål hade kommit in i en oroande utveckling med växande balanser och att försäkringsrätterna dessutom hade stora svårigheter att rekrytera dugande jurister. Det märkliga var att regeringen med dessa mycket tunna skäl beslöt att flytta in hela detta problem i kammarrätterna. Många, bl.a. vi i folkpartiet liberalerna, varnade för att problemen med rekrytering skulle smitta av sig på kammarrätterna samtidigt som man skulle flytta in stora balanser i redan hårt belastade kammarrätter. Redan då kunde vi konstatera att den lösning regeringen valt skulle bli kostsam. Dessutom stred den mot de principer som domstolsutredningen hade arbetat med, nämligen att tyngdpunkten skall ligga i den första domstolsinstansen, att mål skall ha god lokal förankring, att det skall föreligga ett högt kostnadsmedvetande, att det skall leda till enklare och billigare utredningar samt att det skall leda till kortare handläggningstider. Allt detta var känt när regeringen lade fram sitt förra förslag. Det är beklagligt när regeringen inte lyssnar första gången utan måste ändra sig. Men det sker ju för närvarande i fråga efter fråga. Vi i folkpartiet liberalerna är som bekant emot specialdomstolar. Det är därför glädjande att socialdemokraterna också på detta område närmar sig våra ståndpunkter. Det går i alla fall åt rätt håll. Tidigare har vi tillsammans, på regeringens förslag, avskaffat ekodomstolarna, och nu är vi på väg att också avskaffa försäkringsdomstolarna. Det förslag som vi nu behandlar innebär alltså att socialförsäkringsmålen i första instans skall behandlas av länsrätt. Det är en både bra och önskvärd lösning. När nu länsrätten blir första instans och kammarrätten andra instans för socialförsäkringsmålen är det en säregen lösning att målen i tredje instans skall avgöras av en specialdomstol, försäkringsöverdomstolen, i stället för av regeringsrätten. Det är också konstigt att högsta instans skall fortsätta att ha ändringsdispenser när ett mål enligt den nya ordningen redan har prövats två gånger. Såväl regeringsrätten som högsta domstolen meddelar enbart prejudikatdispenser. För dem gäller att leda rättstillämpningen. Om regeringen vill ha kvar försäkringsdomstolar bör den i vilket fall som helst i den nya ordningen enbart avgöra prejudikatärenden. Men hela lösningen är fel. Regeringen borde redan nu ha föreslagit att försäkringsöverdomstolen skall bort. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation 2.

Herr talman! Först vill jag bara helt kort stryka under det viktiga i att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag om ett avskaffande av försäkringsöverdomstolen. Under en övergångstid och för att få ned ärendebalansen bör emellertid försäkringsöverdomstolen behållas, något som också framhålls i reservation 2. Vad gäller sakargumenteringen i den här frågan kan jag i allt väsentligt instämma med föregående talare. De har båda vältaligt argumenterat för centermotionen, Ju21. Stockholms län och dess lokalisering. Vi reservanter anser i enlighet med förslaget i motion Ju23 att länsrätten i Stockholms län bör delas upp i två länsrätter en i Stockholm för Stockholms kommun och en i Haninge för övriga delar av länet. För vår inställning talar regionalpolitiska skäl. Men förslaget skulle också, om det genomfördes, innebära enklare administration och bättre överblickbarhet. Inte minst dessa senare skäl skulle innebära fördelar för den dömande verksamheten och för personalens arbetsvillkor. Justitieministern och utskottsmajoriteten redovisar ett antal skäl mot en delning av länsrätten, skäl av samma karaktär som alltid anförs i samband med förslag om utlokalisering. Vi reservanter tror tvärtom att de positiva effekterna kommer att överväga. Detta är för övrigt ett mycket vanligt praktiskt resultat av genomförda utlokaliseringar. Vittnesmålen är i det avseendet ganska lika oberoende av om det gäller utlokaliserad offentlig eller privat verksamhet. En sammanslagen länsrätt, förlagd till Stockholm, kommer att bli en stor myndighet. Regeringen har uppmärksammat olägenheterna med stora domstolar. Statskontoret har i början av detta år fått i uppdrag att utreda denna fråga med speciell inriktning på Svea hovrätt. Där finns inalles ca 230 anställda. Länsrätten i Stockholms län har för närvarande 192 anställda. Med det av majoriteten föreslagna tillskottet från försäkringsrätten för Mellansverige kommer länsrätten upp i minst 230 I det ena fallet -- Svea hovrätt -- finns det enligt regeringen anledning att anlita statskontoret för att belysa olägenheterna med hovrättens storlek. Samtidigt är regeringen beredd att medverka till att länsrätten i Stockholm blir lika stor avseende antal personal. Det är inte helt lätt att se logiken i detta handlande. Om utskottsmajoritetens och regeringens argument skulle vara riktiga, då är det bara att konstatera att alla omlokaliseringar är omöjliga. Vi reservanter har en annan uppfattning. När försäkringsrätterna tillkom år 1979 spelade lokaliseringen en stor roll. Den största försäkringsrätten -- den för Mellansverige -- Att nu flytta verksamheten till Stockholms innerstad går stick i stäv med alla regionalpolitiska strävanden. Stockholmsregionen kännetecknas som alla vet av en stark obalans mellan Stockholms innerstad och de södra delarna av länet. Om man inte vill acceptera en delning av länsrätten, bör det därför vara naturligare att förlägga hela verksamheten till Haninge kommun. Det är trots allt bara 20 km mellan Stockholms innerstad och Haninge. Haninge är en kommun med relativt sett få arbetsplatser inom den offentliga tjänstesektorn. Att i det läget ytterligare förvärra Haninges situation är oförsvarligt. Utskottsmajoriteten sätter sitt hopp till att det av propositionen framgår att regeringen uppmärksammat Haninges kommun prekära situation. Möjligheterna att lokalisera någon annan myndighet till Haninge övervägs, heter det. Varför skulle det vara lättare än att låta en del av en delad länsrätt finnas i Haninge, frågar man sig ängsligt. Samma gamla vanliga argument mot utlokalisering kommer säkert att anföras, vilka förslag som än kan bli aktuella. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! I likhet med Anders Svärd anser jag att länsrätten i Stockholms län bör delas. Anders Svärd har redan i sitt anförande motiverat detta på ett bra sätt. Jag vill tillägga att det är viktigt att inte i detta läge flytta verksamheter och personal till Stockholms innerstad. Det vore en ändring åt fel håll. På den punkten vill jag således förstärka Anders Svärds uttalande. En flyttning av det slag som regeringens förslag innebär kommer att ytterligare öka trafiken, stressen och skadorna på miljön och på människors liv och hälsa i Stockholm. Framför allt kommer barnen att drabbas. Ganska färska undersökningar visar på ett tydligare sätt än tidigare hur cancerfrekvensen ökar med ökande trafik och mer utsläpp från biltrafiken. Detta är inget nytt för oss. Herr talman! Jag yrkar i likhet med Anders Svärd bifall för reservation 1 om delning av länsrätten i

Herr talman! Vad har hänt sedan förra året, Göran Magnusson? Då förordade ni en helt annan lösning som innebar att försäkringsrätterna skulle integreras med kammarrätterna. Det är ju en helt annan lösning än den ni i dag förordar. Lätta litet på förlåten och berätta vad som hänt och varför ni svängt så! Delar inte Göran Magnusson uppfattningen att det är en märklig ordning att en speicialinstans skall döma som sista instans, under det att förvaltningsdomstolarna skall döma i första och andra instans? Är det inte märkligt att det i högsta instans också skall kunna ges ändringsdispenser och inte endast prejudikatdispenser som i högsta domstolen och regeringsrätten?

Herr talman! Lars Sundin frågar vad som hänt och vill att jag skall lätta på förlåten. Jag skulle närmast vilja föreslå att Lars Sundin läser propositionen, där det står att ett av skälen till att tanken på att ha länsrätterna som första instans i dessa mål är att den tidigare tänkta lösningen visade sig vara för dyr -- den skulle dra 15 à 20 milj.kr. i extra kostnader. Därför togs denna tanke upp, och jag vill påminna om att det i propositionen och i debatten i fjol sades att man i ett litet längre perspektiv kunde tänka sig att ha länsrätterna som första instans och därmed åstadkomma bl.a. effektivitetsvinster. Problemen beträffande försäkringsöverdomstolen anser jag mig ha beskrivit på ett likartat sätt. Vi vill avvakta att man vinner erfarenheter av den tänkta uppläggningen av länsrätterna och att regeringen därefter kommer med förslag beträffande försäkringsöverdomstolen. Anders Svärd tog upp frågan om stora eller små länsrätter. Det är alldeles riktigt att regeringen har gett statskontoret i uppdrag att se över Svea hovrätt ur olika synpunkter för att man skall kunna förbättra effektiviteten. Jag tror dock att det är något förhastat att säga att utgångspunkten är att Svea hovrätt är för stor och därför bör delas eller organiseras på något annat sätt. Statskontoret har alldeles nyligen studerat Stockholms tingsrätt, som är avsevärt mycket större, och kommit fram till att de effektivitetsproblem som man där kunde iaktta inte berodde på domstolens storlek utan mer på hur arbetet är organiserat. När man diskuterar länsrätters eller domstolars storlek kan man inte, som jag ser, bara konstatera att det t.ex. när Stockholms länsrätt, som nu har ungefär 200 anställda, kommer upp till 225 eller 230 anställda är effektivt att dela domstolen. Jag tvivlar på att man kan föra ett sådant resonemang. Därför handlar det i första hand om regionalpolitik, och jag vill återigen upprepa att utskottet med skärpa uttalar sig för att den ersättningslokalisering som nämns i propositionen verkligen kommer till stånd. Det är naturligtvis nödvändigt för att man skall kunna upprätthålla balansen i regionen.

Herr talman! I detta ärende finns motion nr 23 -- en mycket betydelsefull motion. Bakom motionen står fem socialdemokratiska riksdagsledamöter från Stockholms län.

I den här lokaliseringsfrågan finns en rad mycket talande fakta. Jag skall ange några. Haninge är en mycket bra bas att bygga på. Praktiskt taget all administrativ personal vill stanna kvar i Haninge liksom åtskilliga jurister. En delning av länsrätten skulle ge Stockholms län Sveriges två största länsrätter. Det ger goda förutsättningar att uppnå alla rimliga effektivitetskrav. Det kan t.o.m. vara till fördel för effektiviteten att en domstol inte blir alltför stor. Jag anser att justitieministern har fel när hon i propositionen säger att en delning av domstolen skulle medföra ökade lokalkostnader. Jag anser att det är tvärtom. Kostnaderna för länsrättens lokaler på Krukmakargatan i Stockholm är 35--40 % större än för försäkringsrättens lokaler i Handen. Dessutom har det i debatten inte tillräckligt klart redovisats att lokalerna på Krukmakargatan kräver ombyggnad för flera miljoner för länsrättens räkning. Ju mer man flyttar till Krukmakargatan, desto dyrare blir det. I den rent regionalpolitiska frågan har även länsstyrelsen i Stockholms län yttrat sig i en särskild skrivelse från februari månad i år. Länsstyrelsen skriver: En flyttning av försäkringsrätten kan enligt länsstyrelsens mening inte accepteras. Denna strider inte enbart mot länsstyrelsens utan även mot regeringens och riksdagens intentioner beträffande det regionalpolitiska arbetet i Stockholms län. I propositionen bemöter man detta med en mening och säger att i och för sig beaktansvärda regionalpolitiska hänsyn måste tillgodoses på annat sätt. Från Stockholms län är vi naturligtvis tacksamma för detta uttalande från regeringen i propositionen, som Göran Magnusson här mycket kraftfullt har understrukit. Däremot undrar jag när man skall kunna göra en omlokalisering av en myndighet om man inte vid det här tillfället kan göra det. I det här ärendet föreligger utmärkta lokala förutsättningar. Man har mycket goda möjligheter att uppnå alla rimliga effektivitetskrav. Man kan tjäna pengar på att ta reginalpolitiska hänsyn. Det är fakta som väger mycket tungt för oss som är verksamma i den här regionen. Under debatten i dag har utskottets talesman Göran Magnusson mycket kraftigt understrukit vad man skriver från utskottets sida om att en annan myndighet i framtiden måste lokaliseras till Haninge. Jag skulle därför vilja rikta ett par frågor till utskottets talesman. Är det möjligt att i dag ange vilken annan myndighet det är fråga om? Hur är det med storleken på denna myndighet och antalet anställda? För att vi skall kunna göra en jämförelse med det antal anställda som i dag arbetar på försäkringsrätten i Haninge krävs ett svar på denna fråga. Kan Göran Magnusson i dag på justitieutskottets vägnar uttala att utskottet för sin del kommer att tillstyrka att en annan myndighet flyttas till Haninge?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

Herr talman! Den reviderade finansplan som finansministern i går lade fram innehåller som vanligt både goda och dåliga tecken. Jag tror att det är ett omdöme som man kan fälla om snart sagt varje proposition av det här slaget som framläggs. Men det är ändå de dystra färgerna som dominerar i den här kompletteringspropositionen. Det som i synnerhet framkallar de dystra sinnena är arbetslösheten; arbetslösheten som växer snabbt. Den är i dag dubbelt så hög som för ett år sedan. Antalet varsel under de tre första månaderna i år ligger betydligt över vad vi fick uppgift om förra året vid den här tidpunkten. Det rör sig om ungefär 10 000 i månaden, vilket kommer att blomma ut i arbetslöshet när vi kommer längre fram på året. Regeringen gör själv bedömningen att arbetslösheten genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan begränsas till strax under 3 %. Men om man också tar hänsyn till dem som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder talar vi -- i regeringens egen bedömning -- om en arbetslöshet totalt på över 4 %. Bland andra bedömare finns det åtskilliga som är mer pessimistiska än så och tror att arbetslösheten kommer att totalt överstiga 5 %. De åtgärder som regeringen föreslår, och som presenterades för ett par veckor sedan, tycker vi är bra i allt väsentligt. Vi har inga invändningar mot de åtgärderna. Vi tycker att det också är nödvändigt att man, för att lindra effekterna av den situation vi nu hamnat i på grund av regeringens ekonomiska politik, sätter in den här typen av åtgärder. I den plattform som Carl Bildt och jag presenterade i söndags -- Ny start för Sverige -- säger vi att arbetslösheten inte får användas som ett medel i den ekonomiska politiken. En liknande formulering återkommer i Allan Larssons reviderade finansplan. Det är utmärkt att vi är överens om att det skall vara på det sättet. Däremot grips jag av en obehaglig känsla när jag hör statsministern tala om arbetslösheten som ett socialdemokratiskt trumfkort i den kommande valrörelsen. Det är ett uttryck som gränsar till cynism från statsministerns sida. Jag skall naturligtvis inte anklaga finansministern för att ha använt detta uttryck, eftersom jag inte har hört att han har gjort det. Men det skulle vara på sin plats att han markerar att han på denna punkt har en annan uppfattning än sin regeringschef. Det är naturligtvis helt orimligt att socialdemokraterna skulle kunna betrakta arbetslösheten som ett trumfkort, eftersom arbetslösheten är ett resultat av den ekonomiska politik som regeringen har fört under de senaste åren. Det är socialdemokraternas, och ingen annans, ansvar att vi nu har en snabbt ökande arbetslöshet. Det har inte saknats varningar eller insikter under alla de här åren. Ända sedan 1982 har man från socialdemokratiskt håll i finansplan efter finansplan varnat för följderna av en politik med alltför snabb kostnadsinflation, alltför snabba prisstegringar. Men man har inte förmått att göra någonting åt detta. Nu ser vi resultatet av denna politik. Man har inom det socialdemokratiska partiet helt enkelt varit sina egna myters fånge. Det har länge förhindrat de nödvändiga åtgärderna. Allan Larsson framställer det i finansplanen som om allting gått ganska bra under 1980-talet. Men i början av 1990-talet har det uppstått en internationell lågkonjunktur, och vi har fått en släng av sleven i Sverige. Det skulle vara den viktigaste förklaringen till att arbetslösheten nu stiger. Men det är faktiskt inte så enkelt. När konjunkturinstitutet avlämnade sin senaste konjunkturbedömning för någon månad sedan pekade man just på att konjunkturen i vår omvärld visserligen dämpas nu, men att det går betydligt sämre i Sverige. Avmattningen i den svenska ekonomin är större än avmattningen i den internationella ekonomin. Konjunkturinstitutets slutsats är att konjunkturnedgången i den svenska ekonomin till stor del kan sägas ha inhemska orsaker. Den är alltså inte främst ett resultat av en försvagning av den internationella ekonomin, utan den beror på en svag ekonomisk politik i Sverige. Det visar sig också, när man studerar de bedömningar som Allan Larsson själv redovisar i den reviderade finansplanen att Sverige -- trots att relativpriserna sjunker svagt -- fortsätter att förlora marknadsandelar. Det talas mycket om vändpunkter i finansplanen. Men i det fallet kan vi inte skönja någon vändpunkt; svenska företag fortsätter att förlora marknader utomlands. När det gäller tillväxten är det intressant att notera att finansministern talar om en återhämtning under nästa år. Men vad som händer är att den internationella ekonomiska tillväxten ökar och att Sverige, enligt prognoserna, kan tänkas hänga med något i denna ökning. Skillnaden gentemot omvärlden består. Det innebär att Sverige i praktiken fortsätter att förlora mark. Tillväxten i Sverige blir enligt finansministerns egen prognos kanske 1 % nästa år, medan den ligger på närmare Skillnaden mellan övriga industriländer och Sverige krymper alltså inte, utan den är lika stor nästa år som den har varit under lång tid. Detta är allvarligt eftersom tillväxten är viktig för rättvisan, för jobben, för miljön, för välfärden och för att de många människorna skall känna att det kanske finns hopp om att också de så småningom skall kunna förverkliga drömmar som de går och bär på men som i dag inte låter sig förverkligas. Allan Larsson utvecklar i den reviderade finansplanen vältaligt skälen för ekonomisk tillväxt. Men de väntade resultaten av den socialdemokratiska politiken är desto sämre. Herr talman! Finansministern talar mycket om att det mesta har vänt för närvarande. I en mening har finansministern naturligtvis rätt. På något sätt närmar vi oss hela tiden en vändpunkt, i samma mening som vi för varje dag kommer närmare julafton eller närmare valdagen; i den meningen innebär naturligtvis varje dag att vi kommer närmare vändpunkten. Men problemet med den vändpunkt som Allan Larsson talar om -- vändpunkten i svensk ekonomi -- är att vi inte riktigt vet när den kommer. Min bedömning är nog att finansministern är alltför optimistisk när han tror att denna vändpunkt kommer redan i år. Bakom detta ligger också en föreställning om att alla de åtgärder som behövs i svensk ekonomi för att utvecklingen skall vända redan har vidtagits. När finansministern talade på Industriförbundets årsmöte i går sade han att i fjol togs de stora besluten, i år kommer vändpunkten och nästa år är återhämtningens år. Man kan möjligen tycka att detta som retoriskt knep är poängfyllt, men jag tror att ingen föreställning är farligare än den att de nödvändiga åtgärderna redan har vidtagits och att det inte behövs särskilt mycket mer. Många av de nödvändiga åtgärder som krävs återstår fortfarande. Sida upp och sida ner i finansplanen redovisas vad som redan har gjorts. När man läser om de åtgärder som regeringen nu skryter över och som man nu tycker är bra och som man har gjort för att få ordning på svensk ekonomi, finner man att praktiskt taget alla dessa förslag är hämtade ur motioner som vi och andra oppositionspartier har väckt under många år i riksdagen, men där vi ofta har fått kritik och nej från socialdemokrater och vänsterpartister -- många gånger i skön förening. Det gäller skattereformen, det gäller det kommunala skattestoppet, medlemskapet i EG, olika satsningar på infrastruktur, den sänkta ersättningsnivån i sjukförsäkringen och sjuklönen, det kommunala huvudmannaskapet för äldreomsorgen, vårdgarantin -- att man skall få rätt till operation eller behandling inom 3 månader -- den skärpta konkurrensen, samordningen av sjukvård och sjukersättning. Jag minns hur Daniel Tarschys meddelade att han skulle jaga Gertrud Sigurdsen, som då var socialminister, med blåslampa tills regeringen på denna punkt gav vika och lät sjukförsäkringspengarna också användas i sjukvården, om det kunde förkorta sjukskrivningstiderna. Nu är sådana förslag på gång, men det har inte varit lätt att övertyga regeringen om detta. Senast i raden kommer nu ett förslag om ett folkhälsoinstitut, vilket vi också i ett antal år har motionerat om från folkpartiet liberalerna. Många av dessa förslag har alltså motarbetats av socialdemokraterna. Man har också inom rörelsen, när förslagen väl har kommit från regeringen, aktivt motarbetat förslagen. Det senaste exemplet är förslaget om sjuklön, som ju Landsorganisationen mycket starkt har invänt emot. Detta har lett till att förslagen har kommit sent, och det har lett till ett oändligt hattande från regeringens sida. Vi var förra våren överns mellan socialdemokraterna och folkpartiet liberalerna om att införa sjuklön den 1 januari i år. Men på grund av den ena turen efter den andra har detta förslag skjutits fram i tiden. Nu har alltså den angelägna reformen blivit ett år försenad, vilket naturligtvis också kommer att försinka möjligheterna att utnyttja detta år för att förbättra arbetsmiljöer, arbetsorganisation och annat. Tänk om de förändringar i sjukförsäkringen som man nu har genomfört hade genomförts tidigare! Tänk om de karensdagar som den borgerliga regeringen i början av 80-talet drev igenom hade fått gälla under hela 1980-talet! Det hade bidragit till att öka utbudet av arbetskraft och minska den överhettning på arbetsmarknaden i slutet på 80 talet som vi i dag lider så svåra sviter av. Vi ser ju nu, när ersättningen har sänkts med ungefär en tredjedel -- dvs. tre dagaras frånvaro innebär att man förlorar en dags förtjänst -- att redan denna åtgärd, möjligen i kombination med den försvagade konjunkturen, har lett till att närvaron har ökat på arbetsplatserna. Jag såg på TV häromdagen att Kronfågel i Hallands län hade varit tvunget att permitterat människor därför att folk plötsligt började komma till jobbet. Det är naturligtvis bra att det är så, men det är synd att den åtgärden kommer nu när vi har lågkonjunktur och att den inte kom innan vi fick överhettning på arbetsmarknaden. Hade inte beslutet om karrensdagar rivits upp i början på 80-talet, så hade situationen under 80-talet och än i dag varit betydligt bättre än vad den nu är. Det är bra med alla dessa åtgärder, och en del andra som jag inte har nämnt. Men det är också viktigt att gå vidare och effektivisera den offentliga sektorn -- och naturligtvis i hög grad den sociala tjänstesektorn, den som kommuner och landsting har huvudsakligt ansvar för. Det handlar om utbildning, omsorg, sjukvård och mycket annat. Inte minst när det gäller sjukvården, som ju är den största delen -- ungefär en fjärdedel -- av den offentliga konsumtionen, är jag helt övertygad om att det finns en mycket stor effektiviseringspotential. En sådan effektiviseringsmöjlighet är att i hela Sverige införa ett husläkarsystem, att ge alla människor tillgång till en egen läkare, som man har kontinuerlig kontakt med. Då slipper man att möta olika läkare vid varje besök, och då slipper vi det system med brist på kontinuitet i kontakten mellan sjukvården och patienten som naturligtvis verkar fördyrande på hela sjukvården och kräver mer personal och över huvud taget är mindre effektivt än ett husläkarsystem. Det är viktigt att stimulera små företag. I en stor internationell studie, där några svenska ekonomer har medverkat -- den har letts av en amerikansk ekonom som heter Michael Porter -- har man gått igenom förutsättningarna för att företag och länder skall klara konkurrensen. Man understryker betydelsen av konkurrens inom länder. Det är viktigt att företag får känna på konkurrens på hemmaplan innan de ger sig ut på världsmarknaden. Konkurrensen på hemmaplan har varit viktig för internationaliseringen av många svenska företag. Men problemet är att vi nu under lång tid har fått en successiv koncentration i Sverige och att det inte växer upp nya företag som kan utmana de gamla företagen och konkurrera med dem. Det beror på att man i Sverige har fört en mycket medveten politik där man satsat på de stora företagen och försummat de små. Vi hade länge ett skattesystem som främjade stora företags köp av små företag. Nu har vi gjort en halv omläggning genom skattereformen, när vi har sänkt bolagsbeskattningen. Men fortfarande har vi ett skattesystem som stimulerar dem som har byggt upp företag och så småningom har nått vissa framgångar, att sälja sina företag till stora företag. En viktig motor i denna process är förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Det är obegripligt att regeringen inte är beredd att ta bort den här förmögenhetsskatten på arbetande kapital, vilket skulle fungera som en kick för de små och medelstora företagen i Sverige. Ett tredje område som det är nödvändigt att satsa på är utbildningen, både kvantitativt och kvalitativt. Den nedrustning på de teoretiska linjerna som regeringen aviserade i gymnasiepropositionen nyligen är naturligtvis helt fel signal i ett läge när alla Europas länder satsar hårt på utbildning, när Sverige borde möta denna europeiska utmaning med en ökad satsning i stället för stora neddragningar -- som man t.ex. har föreslagit från regeringens sida när det gäller antalet undervisningstimmar i gymnasiet. Vi behöver också en omfattande internationalisering av det svenska utbildningssystemet, t.ex. en ökad satsning på språk. En fjärde punkt till sist, herr talman, är att sänka skattetrycket i Sverige. Allan Larsson tycks dela den uppfattningen. I flera formuleringar i finansplanen förekommer uttryckta önskemål om att minska de offentliga utgifterna som andel av bruttonationalprodukten och på det sättet skapa utrymme för skattesänkningar. Men det stannar vid ganska mycket prat i kompletteringspropositionen. Några tydliga mål ställs inte upp. Det talas egentligen inte om hur vi skall bete oss för att uppfylla önskemålen. En viktig restriktion för oss alla är naturligtvis att vi måste sträva mot budgetbalans. Det redovisas i kompletteringspropositionen en utomordentlig oroande utveckling, där budgetunderskottet växer drastiskt i år. För 1992/93 förutses i den långtidsbudget som finansministern redovisar ett budgetunderskott som skulle överstiga 40 miljarder kronor. När vi hade en diskussion med anledning av budgetpropositionen i januari, varnade jag för de tecken som fanns på ett ökande budgetunderskott. Då slog Allan Larsson undan den varningen och sade att det bara var tillfälliga omständigheter som var förklaringen till detta och att det inte var någonting att oroa sig för. Jag tror att det var en alltför optimistisk bedömning från finansministerns sida och att det finns all anledning att oroa sig för det snabbt ökande budgetunderskottet. Det är en varning till oss alla -- att inte i den valrörelse som stundar gå ut med några lättsinniga löften, att inte lova pengar till barnfamiljer, pensionärer eller andra. Det kommer inte under åren framöver att finnas utrymme för stora reformer, som kostar många miljarder kronor. De löftena kommer med nödvändighet att svikas och bör därför inte ställas ut. Men samtidigt måste vi naturligtvis ha insikten att det inte går att bara spara bort ett budgetunderskott av den här omfattningen. Det enda sättet att komma till rätta med det är att få tillväxt i ekonomin och därmed öka statens inkomster. Det är alltså om igen den ekonomiska tillväxten som är av avgörande betydelse för hur vi skall kunna hantera detta problem. Det är just när ett sådant här budgetunderskott hotar som det finns särskilt starka skäl att satsa på tillväxtfrämjande åtgärder. Den internationaliseringsprocess som Sverige nu är inne i, bl.a. Europaintegrationen, ger oss tillväxtchanser. Men den kräver en anpassning från svensk sida för att vi skall kunna uppnå de tillväxtchanserna. I denna anpassning ligger bl.a. att sänka skatterna i Sverige. När Allan Larsson talar om internationaliseringen och dess konsekvenser för den ekonomiska politiken, nämns inte ordet skatt. Men jag hoppas att finansministern ändå också inser att vi måste gå in och göra förändringar i det svenska skattesystemet, sänka det svenska skattetrycket, om den här internationaliseringen skall bli framgångsrik. I den plattform som Carl Bildt och jag redovisade i söndags har vi lagt stor vikt just vid den här frågan. Vi pekar bl.a. på nödvändigheten av att anpassa mervärdeskatten till EG-nivå för att undvika en omfattande gränshandel mellan Sverige och EG Jag blev minst sagt förvånad när jag såg Allan Larssons kommentarer till den plattform vi har lagt fram. Allan Larsson har där mot sin vana -- så långt jag känner honom -- fallit in i en vanlig socialdemokratisk retorik, både yvig och ytlig. Det finns ingen analys över huvud taget. I en artikel i Aftonbladet i går talar han om att den här plattformen innebär social nedrustning i Thatchersk anda; Maggie kallar han damen i fråga. Jag måste fråga finansministern vad han menar med detta. Vilken social nedrustning? Möjligen hade jag tagit åt mig mer om det hade kommit anklagelser för att vi inte gått längre i våra förslag för att skapa utrymme för skattesänkningar. Men de förslag som vi har redovisat innebär sannerligen ingen social nedrustning utan precis raka motsatsen, dvs. en politik som skapar förutsättningar för en social upprustning i Sverige. Herr talman! Det här med ekonomiska prognoser är rasande svårt. Jag vet det bättre än de flesta. Jag har ändå ett starkt intryck av att Allan Larssons prognos, även om han säkert har gjort sitt bästa, är färgad av att det är valår. Jämför man t.ex. Allan Larssons prognos med den som Industriförbundet lade fram bara några dagar dessförinnan, är Industriförbundets prognos långt mer pessimistisk. Varför nämner jag just Industriförbundets prognos? Det finns ju andra prognoser att jämföra med. Jag har tittat litet grand på Allan Larssons första prognos i kompletteringspropositionen förra våren och den prognos som Industriförbundet lade fram något tidigare samt jämfört prognos med utfall. Det visar sig att Industriförbundets prognos var bra mycket mer träffsäker än Allan Larssons prognos. Av det kan man naturligtvis inte dra slutsatsen att Industriförbundet även denna gång har träffat mer rätt än vad finansministern har gjort. Men man kan inte heller dra den motsatta slutsatsen att vi kan lita på Allan Larsson. Eftersom vi kan utgå från att Allan Larsson i hög grad är påverkad att det är valår och att det känns bra att lägga fram en optimistisk prognos, kan vi nog utgå från att han är något färgad av detta. Industriförbundets ekonomer har tidigare visat sig vara duktiga prognosmakare. Den prognos Industriförbundet redovisar är långt mer pessimistisk när det gäller tillväxten, den privata konsumtionen och investeringarna. Ja, snart sagt allt det som man försöker bedöma i dessa prognoser. Herr talman! Låt mig understryka att jag ser utomordentligt allvarligt på Sveriges läge för närvarande. Vår framtid som industrination är hotad. Den är hotad därför att våra stora företag i dag är internationella företag. De har verksamhet inte bara i Sverige utan i en lång rad olika länder. De har stor frihet att välja var de skall investera och var de skall lokalisera produktionen. Även om de verkställande direktörernas hjärtan säkerligen ofta klappar för Sverige, måste de av hänsyn till företaget göra lokaliseringar där lönsamhetsutsikterna är bäst. Då ligger Sverige i dag i jämförelse med andra länder illa till. Det finns en rad tecken på det. Verkstadsföreningen har sedan 1963 mätt vinstmarginalerna i de svenska verkstadsföretagen och tittat på hur det ser ut i de svenska anläggningarna i förhållande till företagens utländska anläggningarna. Föreningen noterar att förra året hade företagen de sämsta och lägsta vinstmarginalerna i de svenska verkstadsföretagens svenska anläggningar sedan mätningarna började Förra året köpte svenska företag i Europa för mer pengar än vad de satsade i investeringar i Sverige. Detta är inget nytt. Allan Larsson försöker i finansplanen göra gällande att de problemen har uppkommit nu och hör början av 90-talet till. Vi har levt med dessa problem i många år. Industriförbundet har gjort en studie av de 20 största svenska företagen med stor verksamhet utomlands och hur de agerade mellan 1985 och 1988. De åren var litet grand av guldåren för den tredje vägens politik -- om man skall tro regeringen. 60 % samtidigt som investeringsnivån låg stilla i Det finns en lång rad tecken på att Sverige har svårt att hävda sig i konkurrensen med andra marknader. Vi ser det på att utländska företag knappast gör några investeringar i Sverige. Vi får gå 20--25 år tillbaka för att hitta exempel på ett utländskt företag som har satsat på industriexpansion i En av de viktigaste uppgifterna som vi har är att lägga om politiken för att rädda Sverige som industrination. De investeringar vi tappar till utlandet kommer inte tillbaka. Därför är det bråttom. Signalerna efter valet i höst kommer att bli avgörande för Sveriges framtid. De riktlinjer som då behöver redovisas återfinns i den plattform som moderaterna och folkpartiet liberalerna har framfört -- Ny start för Sverige.

Herr talman! Jag kan i mycket stora stycken, för att inte säga allt, instämma i det som Bengt Westerberg har haft att säga. Det gäller både i kritiken av regeringens ekonomiska politik och i beskrivningen av landets ekonomiska situation och vad som krävs under de kommande åren. Jag sätter stort värde på denna möjlighet att diskutera med finansministern. Han är en kompetent och skicklig debattör och en person som jag i många avseenden hyser respekt för. Jag kan också ha förståelse för att en statsminister har andra åligganden, som gör att han inte kan vara närvarande i kammaren en dag som denna. Jag skulle över huvud taget inte ha tagit upp frågan om det inte hade varit för en motsvarande debatt i höstas. Bengt Westerberg och jag hade producerat en gemensam artikel i Dagens Nyheter. Regeringen hade lagt fram en skrivelse om den ekonomiska politiken. Bägge dessa diskuterades i kammaren. Statsministern förde ett oherrans oväsen över att Bengt Westerberg var i Bryssel och att jag var någon annanstans upptagen med något annat. Ingvar Carlsson sade att han sällan under sitt numera ganska långa politiska liv hade varit med om en sådan förvånansvärd händelse som den han upplevde denna eftermiddag, dvs. att Bengt Westerberg och jag inte var närvarande i kammaren och deltog i debatten med statsministern. Det var överord i den stunden. Det visar sig även nu att det var överord. När han får möjlighet att visa att han menar allvar är han borta. Jag skulle inte moralisera över detta om det inte var så att han bedrev detta hejdlösa moraliserande över andra i höstas. Ord dokumenteras, och det finns risk att man läser vad som har sagts. Jag tror att det är nyttigt om statsministern själv läser vad han har sagt. Ser vi framåt på den ekonomiska situationen är det viktigt att vi gör det mot bakgrund av det som har inträffat under de gångna åren. Vi går mot ett val. Vi vet att en valrörelse kan komma att sätta sin speciella färg både på den politiska debatten och på den ekonomiska bedömningen. Våren 1988, inför valet, stod den dåvarande socialdemokratiska finansministern Kjell-Olof Feldt i denna talarstol och sade att ekonomin blomstrar och att Sveriges ekonomi befinner sig i ett bättre skick än den har gjort sedan mer än ett decennium. Nu vet vi i efterhand att t.o.m. Kjell-Olof Feldt anser att den beskrivning som han och hans partiordförande och regering då gav av Sveriges ekonomiska tillstånd inför väljarna var felaktig och t.o.m. falsk. Han använder i sin bok ett uttryck som nätan är hårdare än vad jag skulle vilja använda om den socialdemokratiska skönmålningen av ekonomin i valrörelsen 1988, nämligen ordet bedrägeri. Det är ett av de hårdaste ord som jag har sett användas i politisk polemik. Det är den f.d. socialdemokratiske finansministern som använder det ordet om sig själv, om sin statsminister, om sin regering och om det ekonomisk-politiska budskap som fördes ut i valrörelsn för tre år sedan. Gång på gång har situationen varit sådan. Under debatten om kompletteringspropositionen förra året, gjorde Allan Larsson under något hastiga former entré på den politiska scenen. Jag tror inte uttrycket vändpunkt användes, men det lät som om vändpunkten var där redan då med sjunkande räntor osv. Finansministern talade om att vi stod inför en balans på arbetsmarknaden. Löneglidningen skulle ha bromsats, men det blev inte mycket av det under det året. Carlsson utlovade stora, kraftiga och kontinuerliga räntefall. Vi vet vad som hände. Så blev det inte. Allan Larsson fick själv säga till den socialdemokratiska partikongressen att det inte fick bli en fortsättning på detta. Riksdagsgruppen fick kallas till krissammanträden kväll efter kväll för att försöka få någon ordning på den ekonomi som man här i riksdagen hade förklarat vara i bättre skick än vad den varit på mycket länge. Det var verkligen inte balans på arbetsmarknaden vare sig då eller nu och kommer inte heller att vara det i morgon. I januari i år -- för inte så länge sedan -- när vi diskuterade finansplanen och budgetpropositionen, hette det att Carl Bildt svartmålar. Att säga att arbetslösheten skulle öka var bara svartmålning. Att säga att den ekonomiska utvecklingen kunde bli sämre än vad regeringen angivit i sina ekonomiska prognoser var också bara svartmålning. Det sades t.o.m. att om man hade en från regeringen avvikande bedömning av den ekonomiska situationen berodde det på att man på något sätt tyckte illa om Sverige. Det är faktiskt tillåtet att göra avvikande konjunkturbedömningar även om man tycker bra om sitt land. Men det blev som vi sade. I den kompletterade och reviderade finansplanen tvingas regeringen på så gott som varje punkt revidera ned sina kalkyler från januari. Bengt Westerberg, Anne Wibble, fackekonomer, jag själv och många andra har i debatten kritiserat den reviderade finansplanen för att vara en skönmålning av verkligheten. Så är det. Jag skall återkomma till den saken. Kompletteringspropositionen utgör en nedrevidering av kalkylerna på varje punkt. Regeringen hade fel i januari. Regeringen har nu anpassat sig åt det mer pessimistiska hållet. Välkommen, statsministern! Men propositionen är fortfarande på den skönmålande delen av den politiska skalan. Så blir det lätt när man befinner sig i ett valår. Så blev det med socialdemokratin och den ekonomiska politiken 1988. Så håller det på att bli med socialdemokratin och den ekonomiska politiken inför detta val 1991. Jag tycker också att det är av visst intresse att diskutera vad som kunde ha gjorts för att undvika den situation vi nu befinner oss i. Ekonomin är i obalans. Arbetslösheten växer mycket kraftigt. Underskotten i bytesbalansen är massiva och växande. Vi har förvisso haft -- som även Bengt Westerberg erinrat om -- våra politiska strider om detta under de gångna åren. En av de mest betydelsefulla debatterna hade vi under regeringskrisen i februari förra året i samband med att regeringen lade fram det s.k. stoppaketet. Jag läste en intervju med statsministern i SIF tidningen nyligen. Artikeln var inte så sensationell. Jag har hört honom säga samma sak i andra sammanhang. Statsministern säger att det enda fel man kan se är att riksdagen inte godkände det förslag till total statlig reglering av alla priser, löner, ersättningar i svensk ekonomi under två år som han och finansministern då lade fram och som ledde till regeringskrisen. Det hade varit och är fortfarande, av allt att döma, det socialdemokratiska budskapet. Vi kritiserade paketet mycket hårt. Jag undrar dock återigen om vår kritik nådde upp till de höjder som vi finner i förre finansministern Kjell-Olof Feldts bok. Han dömer fullständigt och totalt ut detta paket ur varje enskild del. Han skriver att paketet skulle ha lett till en härva av regleringar som kunde skapa någonting liknande kaos. Det var något liknande kaos som höll på att skapas i svensk ekonomi med hjälp av det paketet. Enligt tidningarna övertalades tydligen den socialdemokratiska riksdagsgruppen att ställa sig bakom förslaget. Kjell-Olof Feldt säger själv att den politiken var teoretiskt orimlig och praktisk omöjlig. Det är hårda ord. Jag har ingen avvikande bedömning i sak. Så var det. Kjell-Olof Feldt säger att den politiken skulle med största säkerhet bara påskynda utvecklingen mot en allvarlig kris. Det är den man som hade det politiska ansvaret för Sveriges ekonomi som nu uttalar sig om den politik som statsministern fortfarande säger hade varit bra om den hade genomförts. Det skulle vara intressant att få veta vad statsministern tycker. Min fråga skall egentligen ställas till finansministern. Tycker finansministern också att det hade varit bra att införa den totala statliga regleringen av alla priser, löner och ersättningar i svensk ekonomi under två år? Tycker finansministern som sin företrädare att detta var en politik som var teoretiskt orimlig och praktiskt omöjlig? Jag ställer inte frågan för att jag allmänt är akademiskt intresserad av den, utan jag ställer frågan för att den har en viss betydelse för att bedöma vad som kan inträffa härnäst om vi skulle få en fortsatt socialdemokratisk minoritetsregering. Den något kaotiska hantering av den ekonomiska politiken -- som vi har sett under den gångna mandatperioden -- utmärker socialdemokratiska minoritetsregeringar. Finns det då en risk för att den typen av teoretiska orimligheter och praktiska omöjligheter och risker för kaos och påskyndande av allvarliga kriser återkommer i den socialdemokratiska ekonomiska politiken? Eller är det slut med denna typ av allvarliga ekonomiskpolitiska villfarelser? Jag nämnde prognoserna för det ekonomiska läget. Det är, som har påpekats, inte alltid lätt att ha bestämda meningar om hur det faktiskt skall gå. Men det är påfallande i de kommentarer som har kommit fram sedan kompletteringspropositionen presenterades att de flesta ekonomer förefaller anse att regeringen nu bedriver en skönmålande politik i verklighetsbeskrivningen. Lars Vinell på Industriförbundet talar om en ren verklighetsflykt. Tomas Pousette på Nordbanken tycker att förslaget är tunt. Lillemor Thalin på Handelsbanken talar om en fullständigt orealistisk inflationsprognos. Sören Andersson på Sparbankernas bank talar om att risken är stor att vi hamnar i en kraftig stagnation i år. Björn Jonsson på SE-Banken talar om en alltför positiv bedömning. Hubert Fromlet på Sparbankernas bank talar om att regeringen målar i för ljusa färger. Omdömet är samstämmigt. Så mycket mer samstämmigt än så kan det faktiskt inte bli. Det gäller alldeles speciellt på den punkt som ju bekymrar oss alla, nämligen sysselsättningen. Jag har i denna talarstol sedan mer än ett år tillbaka varnat för att vi går mot en kraftig ökning av den öppna arbetslösheten. Regeringen har mellan varje tillfälle som den har tvingats lägga fram en prognos tvingats att lägga fram en än mera pessimistisk prognos. Det är värt att notera att även i detta skönmålande aktstycke vi fick i går lyckas regeringen inte ens i den avlägsna framtiden visa någon vändning i den delen. Man talar om vändningar i andra avseenden. Men när det gäller ökningen av arbetslösheten finns ingen vändning i sikte ens i regeringens tabeller. Arbetslösheten fortsätter att öka och öka under de kommande åren. Då kan vi diskutera hur hög arbetslösheten blir. Blir arbetslösheten mellan 4 och 5 %? Blir den mellan 5 och 6 %? Det vet vi inte. Men det är nu på grund av misslyckandena med den ekonomiska politiken och kostnadsbekämpningen en utveckling på gång i den riktningen. Det kan ingen, åtminstone inte medvetet, förneka. Därmed står vi i en mycket besvärlig situation. I den reviderade finansplanen står det att för att värna sysselsättningen och välfärd måste inflationsbekämpningen överordnas andra ambitioner och krav. Jag tycker att det är riktigt. Detta hade varit riktigt också om man hade följt den politiken under huvuddelen av 80-talet. Då hade vi varit i en bättre sysselsättningssituation i dag än vi kommer att vara framför allt under de kommande åren. En viss tillnyktring har skett från socialdemokratins sida. Jag hoppas, även om jag medger att det är en förhoppning i den fromma kategorin, att denna tillnyktring också återspeglar sig litet i de socialdemokratiska talarstolarna. Alldeles säker kan man inte vara på den punkten. Tillsammans med Bengt Westerberg presenterade jag i söndags ett program som heter Ny start för Sverige. Det programmet har fått, tycker jag, ett utomordentligt gott mottagande. Jag har också jag noterat Allan Larssons kommentarer. Jag noterar en kommentar från Stig Malm i en artikel i dagens Aftonbladet som är så fylld av invektiv att jag trodde att det var ett inlägg i den interna debatten inom arbetarrörelsen. Men i det här fallet råkade det för en gångs skull vara en extern fiende som man har lyckats hitta. Från ekonomer och näringslivet -- jag läste Veckans Affärer i dag på morgonen -- är det positiva omdömen vi har fått, och det ger ju anledning till en viss ödmjukhet. En sak har dock sagts som jag vill kommentera i all korthet, och det är att det saknas fördelningspolitik i detta program. Låt mig bara säga att detta är det genuina fördelningspolitiska programmet för Sverige på 1990-talet, därför att den stora och alldeles avgörande fördelningspolitiska frågan för Sverige är fördelningen av nya jobb, av nya investeringar och av ny tillväxt mellan länder och regioner i ett öppet Europa. Jag tror inte att alla riktigt har insett konsekvenserna av det vägval som Sverige har träffat i och med att vi söker medlemskap i Europeiska gemenskapen, först genom det europeiska samarbetsavtalet och därefter genom det fulla medlemskapet. Sverige är en del av Europa, och i den enorma ekonomiska och internationella omvandling som världen och Europa står inför på 1990-talet är den avgörande frågan: Var kommer de nya jobben? Var kommer de nya möjligheterna? Var kommer den nya tillväxten? Med den politik som Sverige har fört hitintills har vi fört en fördelningspolitik som inte minst genom det höga skattetrycket har fördelat jobb och fördelat investeringar och fördelat nya möjligheter bort från Sverige och till övriga europeiska länder.

Detta är den stora uppgiften för den ekonomiska politiken. Bakom oss ligger ett decennium med den tredje vägen. Kjell Olof Feldt skriver -- jag vet inte om statsministern numera har hunnit läsa hans bok -- att den tredje vägens ekonomiska politik ledde åt fel håll. Ömsom säger han att den leder oss ut över ett stup, ömsom att den leder oss in i en vägg. Jag vet inte vad som är värst, men det är inte något vidare bra någotdera. Den politiken har misslyckats. Nu krävs en annan politik. Det är den som vi har angett. Det är Europavägen. Det är den enda politik som är möjlig, om vi skall klara att få tillbaka tillväxten, få tillbaka jobben och få tillbaka framtidsmöjligheterna.

Herr talman! Efter nio år av socialdemokratiskt regeringsinnehav står Sverige inför betydande ekonomiska problem -- en del nya, andra gamla --, detta trots 1980-talets långa högkonjunktur. Annat var det 1982, när konjunkturen gick i botten efter 1970-talets oljeprischocker, som följdes av internationell kris. Dessutom hade vi en särskild belastning genom hemmalagad kostnadskris och s.k. överbryggningspolitik kring mitten av 1970 1980-talet inleddes med devalveringspolitik. 1990 talet inleds med kamp för trovärdigheten i en fast valutakurs. Nu skapas ibland intrycket att andra länder skall hjälpa oss att klara våra ekonomiska balansproblem. Ett närmare EG-samarbete initieras som en ''fotnot'' i ett ekonomiskt krispaket. Det är illavarslande. Ingen annan än vi själva kan eller vill rätta till våra egna ekonomiska obalanser. Sverige blir en trovärdig internationell samarbetspartner bara om vi är beredda att klara ut våra ekonomiska problem på egen hand. Det bör göras fullständigt klart. Sverige har världens högsta skattenivåer. Det gäller total skatt och världens högsta matskatt. Det har inte ändrats av skattereformeringen, för den var en skatteomläggning på oförändrat hög nivå. Till en del förklaras skattetrycket av 70-talets kris och följande upplåning och därmed ökande statsskuld. Bakom detta ligger också den låt-gå-politik på energipolitikens område som vårt land ägnade sig åt på 60 och 70-talet som etablerat ett exceptionellt oljeberoende. När OPEC höjde priserna, drabbades vi särskilt svårt. Vi hade lyckats med konststycket -- och det är inte dåligt -- att gå in i minst två återvändsgränder samtidigt, och det fick den svenska ekonomin verkligen känna av. En annan och avgörande förklaring till vårt höga skattetryck är våra höga anspråk på offentlig service, på vår generella välfärdspolitik. Det är en självklarhet att vi måste förnya den offentliga verksamheten, inte minst därför att den är en så betydelsefull del av den svenska ekonomin. Den förnyelsen måste kombineras med mer av personligt ansvarstagande, med ökat inflytande för medborgarna. Men det är ingen självklarhet att allt skall skötas inom den offentliga sektorn, även om resursansvaret ligger där. Anspråksnivån när det gäller offentlig service är i högsta grad en medborgarfråga, prioriteringarna likaså. Därmed är det ett politiskt ansvar. För centern är grundtrygghet för alla en helt avgörande värdering. Det är därför vi så hårt betonar rättvisa i fördelningspolitiken. Låt mig säga, med anknytning till det som har sagts här tidigare, att för oss är det en fråga om rättvis fördelning mellan medborgarna, inte enbart mellan företagen i näringslivet. Det är därför vi vill bygga ett system med grundpension för våra äldre. Det är därför vi anser att familjestödet bör gälla lika för alla, oavsett om man har tillgång till kommunal barnomsorg eller ej. Medlet är vårdnadsersättning till småbarnsfamiljerna med sikte på både rättvisa och valfrihet. Det är därför vi prioriterar vård och omsorg, för det berör oss alla när vi är som svagast som individer. I ett land med generell välfärd måste den gälla för alla medborgare i hela landet. Observera det -- i hela landet! Målet måste vara likvärdig service. Men välfärden bygger också på likvärdiga försörjningsmöjligheter, dvs. arbete åt alla. Överslätande genomsnittstal döljer ofta sanningen om arbetslöshetens fördelning över landet. Det döljer tragedierna på den lokala arbetsmarknaden, där man är beroende av ett eller ett par företag. När något försvinner, blir valfriheten en illusion. Därför behövs en ekonomisk politik för regional balans. Mot den här bakgrunden är rättvis fördelning och solidaritet mellan medborgarna avgörande för den generella välfärdspolitiken. Förutsättningarna för denna politik kan skadas på olika sätt. Att rätta anspråken efter resurserna är en förutsättning för stabil välfärdspolitik. Solidaritet och sammanhållning kan skadas, om en del kan smita från notan. Skattesystemet måste bygga på skatt efter bärkraft. Det gäller i synnerhet i ett land där skattenivån är hög och där vi beskattar det mesta, även för alla nödvändig konsumtion. Därför anser vi, att skattesänkningar måste inriktas på att sänka de skatter som är tyngst för de vanliga inkomsttagarna. Mat, boende och persontransporter är sådan nödvändig konsumtion. Där måste skatterna sänkas i första hand. Den socialdemokratiska regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken och även när det gäller konkurrenskraften. Låt mig återkomma till det. Det är ett hot mot välfärden. Kompletteringspropositionen är ett tydligt bevis på detta. Sverige behöver en ny ekonomisk politik som ger framtidshopp. Inflationen måste pressas ned och konkurrenskraften stärkas. Helhetssynen på den ekonomiska politiken och respekten för sambandet ekonomiekologi måste stärkas. Välfärden måste fördelas rättvisare. Uthållig tillväxt måste skapas genom att Sverige moderniseras. Viktiga samhällsinvesteringar måste tidigareläggas och komma hela Sverige till del. Arbetslösheten måste bekämpas. Problemen tydliggörs nu också av att finansdepartementet så uppenbart misslyckats i sina bedömningar. Budgetunderskottet för innevarande budgetår har på några månader mångdubblats. Ingen annan förklaring finns än att det handlar om fel i såväl beräkningar som bedömningar. Finansministern och hans departement har tidigare gjort stor sak av att försöka påvisa räknefel i oppositionspartiernas budgetförslag. Pinsamt nog för räknemästarna i departementet har detta i de flesta fall haft sitt ursprung i just egna räknefel. Finansdepartementets räknemästare sitter i sitt glashus och kastar sten. Det skall man vara försiktig med. Det låter förfärligt illa. Det finns givetvis ingen anledning att känna skadeglädje över finansdepartementets oförmåga att räkna. I själva verket är det djupt beklagligt, eftersom det kraftigt ökade budgetunderskottet påkallar en än tuffare ekonomisk medicin för att bota sjukdomen. Det finns nu, med de nya beskeden om budgetunderskottet, ingen marknad för opreciserade skattesänkningslöften. Observera att när jag tidigare har talat om skattesänkningar har det varit just omfördelningar. Men det minskar inte kravet på rättvis fördelning, tvärtom. Den bild av den svenska ekonomin som tecknas i kompletteringspropositionen anger förhoppningar om vändpunkter, men i övrigt är inte beskrivningen ljus. Det gäller inte minst när det är fråga om arbetsmarknadsutvecklingen och arbetslösheten. Ansvaret faller tungt på regeringen, men inte ens i valperiodens elfte timme tycks insikten om orsak och verkan ha infunnit sig. Inte ens nu ser man sin egen oförmåga när det gäller att föra en politik för god miljö, rättvisa, regional balans, full sysselsättning och, mest av allt, stärkt svensk konkurrenskraft. Sverige måste återfå framtidshoppet. Vi har som ledande politiker ett ansvar för att inte i onödan teckna i svart. Samhällsekonomins växtkraft måste återskapas för att generera resurser till 1990-talets viktiga förändringar och förbättringar i samhället. Devalveringspolitik är utesluten, höjt skattetryck likaså. Jag noterar i det sammanhanget att svenska folket inom kort åter får disponera pengarna från det tillfälliga obligatoriska sparandet. Många försökte kritisera sönder den åtgärden men avsedd effekt uppnåddes. I lågkonjunkturen kan sparade medel göras disponibla. Det hade inte blivit fallet om momshöjningen, dvs. skattehöjningen som var alternativet, hade genomförts. Avgörande för att kunna pressa ned kostnadsutvecklingen och inflationen är att alla tar sitt samhällsansvar. Centern har alltsedan Rehnberg-kommissionen presenterade sitt förslag bejakat ett flerårigt stabiliseringsavtal på arbetsmarknaden. Utvecklingen de senaste månaderna med ökad arbetslöshet har förstärkt, inte minskat, behovet. Då är det desto mer beklagligt när vissa grupper ställer sig utanför det solidariska ansvaret. Det innebär inte att vi viftar med tvångsvapen. Men den politiska pressen på parterna skall vara tydligt. Jag noterar emellertid att den långt ifrån varit total bland alla partier. En sak är klar, välfärden hotas om inte kostnadsutvecklingen kan pressas ned. Det ger inte minst långtidsbudgeten klart besked om när man jämför huvudalternativ och referenslaternativ. Rättvis fördelning av välfärden är ett nyckelbegrepp när en ny ekonomisk politik skall formuleras. Skatteomläggningen gav mycket litet i utbyte för människor med låga eller normala inkomster. Däremot fick de vara med och bära finansieringsbördan genom bl.a. höjda hyror och resekostnader. Det kommer att vara både orimligt och omöjligt att skapa opinion för betydande och nödvändiga förändringar av främst skatten på produktion och kapital, om inte vanligt folk upplever att skattesystemet behandlar dem rättvist. Enligt centerns uppfattning är därför sänkt skatt på nödvändig konsumtion en förutsättning för att lägga grunden för andra skattesänkningar. Skattetrycket måste sänkas. Målet bör vara att det kan reduceras till 50 % av BNP före sekelskiftet. Men grunden för sänkningen är omfördelning inom den indirekta beskattningen och att alla känner att skattesänkningarna kommer dem till del. Centern har förespråkat en sänkning av skatten på maten och boendet som totalt handlar om ca 17 miljarder kronor. Alla måste bo och äta. Den som använder störst del av sin inkomst till sådan konsumtion vinner mest på skattesänkningarna. Rättvisan ökar. Den folkliga opinionen för sänkt matmoms är mycket stark och ett tecken på att människor i allmänhet inser det här sambandet. Solidaritet och rättvisa ger förutsättningar förmer politiskt samlat kunna tackla andra svåra problem. För en fyrapersonersfamilj i en normal trerummare handlar det om 500 kr. lägre kostnader per månad för mat och hyra, med centerns förslag. Det är ett konkret förslag till förbättrad rättvisa. Det minskar behovet av bidrag, och det minskar rundgången i ekonomin. Man skall helt enkelt kunna leva på sin lön. Tyvärr verkar det som om regeringen tänker lägga ut nya dimridåer på detta område. Vi har lagt ett konkret lagförslag om sänkt skatt på maten till riksdagen. Hur tänker socialdemokraterna ställa sig? Det är viktigt att ni inser att ni inte kommer undan med ''öppenhet'' den här gången! Det har ingen trovärdighet om ni inte ställer upp när det finns chans till det -- nu under vårriksdagen. Det är nu ni har chansen! Det är nödvändigt att sänka de offentliga utgifternas andel av BNP. Detta måste ske med valfrihet och effektivitet som ledord i förnyelsearbetet inom den offentliga sektorn. Finansieringen måste i stora delar även i fortsättningen vara offentlig och solidarisk -- men verksamheter kan mycket väl utföras i annan regi, t.ex. privat, kooperativt osv. Regeringen föreslår en tvåmiljardersbesparing i den statliga byråkratin. Det är rätt inriktning, men det måste ses som ett första steg. Decentraliseringstanken genomsyrar nu alltmer av debatten kring den offentliga verksamheten. Decentraliserat ansvar och decentraliserade beslut skapar förutsättningar för att ytterligare reducera byråkratin och för att effektivisera verksamheten. Det stämmer väl med vårt mål -- ett decentraliserat samhälle. Mer grundtrygghet och mindre inkomstrelaterade system skapar utrymme för besparingar. Ingen faller igenom skyddsnätet, och samhällsekonomiskt utrymme för att sänka skattetrycket utan att rasera välfärden kan skapas. Den fulla sysselsättningen är ett avgörande ekonomiskt-politiskt mål. Arbetslöshet är resursslöseri och inte sällan en personlig tragedi dessutom. Nu måste viktiga samhällsinvesteringar tidigareläggas för att möta problemen på arbetsmarknaden och för att skapa förutsättningar för att hela Sverige skall utvecklas och kunna gå stärkt ur krisen. Centern bejakar ett 10-miljardersprogram för satsningar på järnvägar, länsvägar och arbetsmarnadspolitik. Arbetslinjen skall gälla. Utbildning, även beredskapsarbeten, är bättre än understöd. I bjärt kontrast till centerns utvecklingsprogram för hela Sverige står de röd-blå koalitionernas satsningar på miljökatastrofen Öresundsbron och på motorvägar över storstädernas få kvarvarande grönområden. Då finns det gott om pengar. Samtidigt lägger man strypsnara på inlandsbanan. Det är inte mer miljöförstöring och mer koncentrationsprojekt som kan ta Sverige ur krisen. Vi måste satsa på utbildningen. Centern föreslår 1 mot regeringen, men som man sedermera accepterat -- om 5 000 nya högskoleplatser är ett steg i rätt riktning och en seger för centerlinjen. Utbildning är en investering i framtiden både för individ och för samhälle. Det är inte centern som under 80-talet, låt mig understryka det, sett skolan som ett besparingsobjekt. Det är andra partier i denna riksdag som har gjort det. De måste nu bekänna färg när vi formar den nya gymnasieskolan. Förlängningen av yrkesutbildningen får inte gå ut över de studieförberedande linjerna i gymnasieskolan. Därför är en återföring av 330 milj.kr. ett nödvändigt första steg. Stabiliseringsavtal och nedpressad kostnadsutveckling. Minskade offentliga utgifter. Stram finanspolitik. Att byta statligt företagsägande mot en aktiv satsning på byggande av vägar och järnvägar. Kampen mot arbetslösheten måste paras med nödvändiga samhällsinvesteringar och en modernisering av Sverige. De mindre och medelstora företagen måste få bättre förutsättningar. Omställningen av jordbruket måste ske med fasta spelregler, och inte som nu tycks vara avsikten, nämligen att inför valet och mindre än ett år efter beslutet om livsmedelspolitiken riva upp beslutet. Det är löftesbrott, och det är en typisk byråkratipolitik, dvs. det har ingenting att göra med verkligheten för de människor som drabbas av besluten. Jag syftar på de uppgifter som har kommit ut om att man nu skall sänka gränsskyddet. Det är dessutom ohederligt att den vägen skapa felaktiga föreställningar om lättköpta matprissänkningar. Energisystemets förnyelse måste ge utveckling för inhemsk, förnybar och miljövänlig energi och mota ut uran, olja och kol. Vi har haft tillräckligt med ekonomiska problem som en följd av de tidigare låsningarna vid dessa energikällor. En rättvisare fördelning av välfärden är en viktig förutsättning för att skapa acceptans för sänkta skatter på produktionen. Man kan då naturligtvis säga att detta är en del i Europaperspektivet. Jag vill i så fall erinra om att detta inte är något nytt problem. Det handlar också om den regionala fördelningen i Sverige, den som man så många gånger har tagit lätt på. Storföretagen har ju inte direkt premierat satsningar i de norra delarna av vårt land såvida de inte har varit beroende av råvarorna där. Det är därför vi har sagt att vi även för näringslivet måste skapa likvärdiga förutsättningar i olika delar av landet. Med en allt öppnare och mer internationaliserad ekonomi gäller detta naturligtvis också på Europaplanet. Jag delar den uppfattningen, men jag förstår då inte varför man inte på det nationella planet har insett detta. Detta är en politisk uppgift, men som grund måste ligga att människor känner att de blir rättvist behandlade. Man skall då slå vakt om människor som befinner sig i en svår ekonomisk situation och har smala ekonomiska marginaler. Man skall dessutom slå vakt om att skapa likvärdiga förutsättningar i olika delar av vårt land. Vi kan på så sätt skapa förståelse och förutsättningar för en sänkning av arbetsgivaravgifterna och för en sänkt kapitalbeskattning. Detta är nödvändigt mot bakgrund av internationaliseringen av ekonomin liksom det är nödvändigt att ta bort skatten på arbetande kapital och att ta bort den kontraproduktiva turistmomsen och omsättningsskatten på värdepappershandeln. Att slopa skogsvårdsavgiften och sänka arbetsgivaravgifterna för småföretagen är centerns prioritering. Löntagarfonderna avvecklas, och den nya AP-fondsgigantomanin -- som lätt skrämmer bort företagandet -- måste stoppas. På detta sätt skapas nya och bättre förutsättningar för en stärkt konkurrenskraft. Då kan en uthållig tillväxt återskapas, och då kan Sverige eliminera de ekonomiska obalanserna. Det blir inte enkelt med det budgetunderskott som nu redovisas, men rätt hanterat kan en ny politik utvecklas ur dagens ekonomiska obalans. För att detta skall bli en trovärdig politik krävs en majoritetsregering med klar centerprofil. Då riskerar inte god miljö, regional balans, rättvis fördelning och full sysselsättning att hamna i strykklass. Ett samhälle med växtkraft kräver nämligen både kvalitet och kvantitet.

Herr talman! Regeringens kompletteringsproposition är ju regeringens sista större verk under den här mandatperioden. Det är en slutsummering av tre års regerande. Med tanke på hurdan den politiska diskussionen var 1988 kan vänsterpartiets omdöme om föreliggande proposition bara bli att det nu är fråga om en total avsaknad av både rättvisepolitik och varje tanke på ekonomisk demokrati. Nu är det fråga om en fullständig anpassning till kapitalets och marknadens villkor. Budskapet från den socialdemokratiska regeringen är: Arbeta hårt, spara och var disciplinerad! Man kan naturligtvis fråga sig varför. Vilken är regeringens politiska vilja med samhällsutvecklingen? Var finns jämlikhetstanken, solidariteten och den ekonomiska demokratin? Var finns de grundläggande värderingar som arbetarrörelsen har burit? Av regeringens politik tycks det som om partiet ständigt måste anpassa sig till kapitalet och till marknadens villkor utan att ha någon egen politisk kraft. Regeringens politik är nu en kvartalspolitik, där anpassningen sker gradvis efter kapitalets utveckling och efter de senaste prognoserna från de ekonomiska bedömarna. Hänsynslöst kastar sig nu socialdemokratin ut i Europa och kräver medlemskap i EG. Några större förbehåll för Sverige och för de värderingar som Sverige har burit -- t.ex. en generell välfärdspolitik för befolkningen -- finns knappast kvar. I vissa stunder och med en viss överdrift framstår regeringens egen politik som så fanatisk att t.o.m. Carl Bildt framstår som sansad. Hur har regeringen tänkt sig det hela? Kan arbetarrörelsens mål genomföras genom underkastelse? Eller tänker man överge dessa mål i och med EG-processen? Vänsterpartiet var vid 1988 års val med och slog tillbaka de borgerliga partierna. Vi betraktade valet som en framgång. Det fanns nämligen hos socialdemokratin avgörande kvalitativa skillnader i jämförelse med en ren och skär borgerlig politik. Vallöftena om föräldraförsäkringen, åtgärder för att förbättra arbetsmiljöerna och partiets sågning av främst folkpartiets skattepolitik är exempel på sådana skillnader. Dessutom var försvaret av sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, välfärden i kommunerna och strävan efter arbete åt alla också avgörande skillnader gentemot de borgerliga. I dag är dessa skillnader svåra att upptäcka, eller kanske rör det sig nu bara om kvantitativa skillnader? Efter vad jag har förstått har både Bengt Westerberg och Carl Bildt nästan understött analysen. Tyvärr har regeringen kört in på samma väg som de borgerliga -- den blå vägen. Man ser nu EG framför sig, och man ser tydligen att man där skall finna drivkrafter för vad man skall göra på hemmamarknaden. Skillnaden är egentligen hastigheten. I högerpartiernas framställning -- det har här talats om ett dokument som skulle uppfattas som början till slutet för Sverige eller någonting liknande -- sägs det ärligt och rakt vad högerpolitik innebär. Det är fråga om sänkt moms, karensdagar, sänkta eller borttagna bostadssubventioner och besparingar inom välfärden -- det är raka och entydiga förslag från högerhåll. Frånsett högerns syn på AP fondssystemet funderar man över om regeringen har några direkt principiellt avvikande uppfattningar från det program som högerpartierna redovisar. Hur tänker sig t.ex. regeringen skatteharmoniseringen med EG? Skall den ske på något annat sätt än vad som nu föreslås av högerpartierna? Det vore mycket klargörande och en politisk framgång om Allan Larsson på avgörande punkter kunde ta avstånd från avsikten med förslaget och den principiella inriktningen i högerförslaget och inte bara göra bedömningar av ifall det är en svartmålning eller inte. Apropå högerdokumentet kan man konstatera att det politiska språkbruket har tunnats ut ytterligare. Vi hörde Carl Bild säga att det inte fanns någon fördelningspolitik i högerdokumentet. Fördelningspolitik kan ju vara vad som helst. Jag har uppfattat det så att det viktigaste inom fördelningspolitiken har varit sysselsättningen, men nu är det tillväxten. Det intressanta när det gäller dessa avgörande fördelningspolitiska frågor är att man samtidigt ökar inkomstskillnaderna, ökar förmögenhetskillnaderna och minskar solidariteten inom skattesystemet. Det traditionella synsättet på fördelningspolitik dumpas alltså. Regeringens politik har de senaste åren som sagt präglats av uppgivenhet och anpassning till marknaden, till samhällsutvecklingen och till en allt större makt till kapitalets marknadskrafter. I stället hade det behövts ett större motstånd och en mobilisering från arbetarrörelsen. Vart tog tankarna om ekonomisk demokrati vägen? Löntagarfondsdebatten handlade ju i grunden om demokrati i hela samhället. Varför skall SAF ha monopol på klasskampen i detta land? fondssystemet och löntagarfonderna är i många fall häpnadsväckande. Systemet skall enbart bli ett pensionssystem. Det skall t.o.m. kunna kompletteras med individuella tilläggspensioner. Samtidigt går utvecklingen därhän att de stora företagen i landet flyttar sin tyngdpunkt utomlands. Sverige behöver långsiktiga investeringar i en framtidsinriktad industri. För att åstadkomma det är det nödvändigt att på något sätt kunna använda det kollektiva sparandet. Det är också ett sätt att säkerställa en bra utveckling i Sverige. I kompletteringspropositionen framgår att regeringen tror att konjunkturen vänder uppåt i höst. Med tanke på prognosers tillförlitlighet kan man fråga sig vad det egentligen handlar om. Är det fråga om ett hopp inför framtiden? Tydligen litar regeringen inte heller på sin egen politik, utan på dessa prognoser eller på den vändning i konjunkturen som skall rädda partiet i valet. Vi saknar en mängd saker i kompletteringspropositionen. Främst är vi förvånade över att regeringen inte vill påbörja genomförandet av en sänkning av matmomsen. Med vänsterpartiets förslag om en skärpt skatt för de välbeställda och en sänkning av matmomsen skulle vårt land få en mycket rättvisare skattepolitik än för närvarande. Min fråga till finansministern är: Är det helt uteslutet att regeringen framlägger förslag om sänkt matmoms för att åstadkomma ett rättvisare skattesystem? Eller tänker man, som Olof Johansson nyss sade, här i riksdagen under våren rösta för de föreliggande förslagen? Regeringen har sedan i höstas bytt överordnad paroll för sin politik. Inflationsbekämpningen är överordnad kravet på arbete och sysselsättning åt alla. Detta byte är ingen tillfällighet. Det är inte heller någon tillfällighet att man är negativt inställd till beredskapsarbete. Egentligen är det en ganska cynisk politik som regeringen för på detta område. Man kalkylerar helt kallt med en arbetslöshet på närmare 3 % under 90-talet. Det är det genomsnittliga arbetslöshetstalet. Vad händer i utsatta regioner? Att AMS får 6 miljarder i stället för begärda 10 miljarder för framför allt utbildning är också ett tecken på denna politik. Huvudnumret är utbildning, och det är mycket bra. Samtidigt är det en avsaknad på nya arbeten. I och med att sådana inte finns blir följden en ökad skara av välutbildade arbetslösa. Effekten blir att regeringen i praktiken skall bekämpa inflationen med välutbildade arbetslösa. Är det vad finansministern kallar för att gå på två ben, dvs. att Sverige skall ha världens mest välutbildade arbetslösa? Jag undrar om inte regeringen har gått ett steg längre än vad riksdagen tänkte sig den 27 mars, när den fattade beslut om att inta en ganska välvillig syn på beredskapsarbeten. Vad säger man i Sandviken, Hallstahammar och i andra krisorter med hög arbetslöshet? Visserligen kan man utbilda sig, men när man väl har gjort det behöver man också ett arbete. Vad händer under tiden, dvs. innan arbeten har tillskapats? Skall regionalpolitiken bara vara ett medel i flyttningskarusellen? Regeringen har haft chansen att göra bra ifrån sig i en fråga, nämligen i frågan om sysselsättning. Men man har tydligen misslyckats även där. Handlar det inte i den politiska verkligheten egentligen om ett hänsynstagande till EG och dess anpassning till arbetslöshet, finansminister Allan Larsson? Vi i vänsterpartiet, som anser att varje arbetslös är ett nederlag för ett samhälle, vill verkligen satsa alla tänkbara resurser på att förhindra att någon är arbetslös i ett visst skede. Det behövs snabba investeringar i infrastrukturen, inte minst regionalt. Vi kan tänka oss ROT-program för skolor och VA nät. Vi kan också tänka oss insatser i kommunerna för att se till att äldreomsorg och barnomsorg verkligen bedrivs. Vi vill vidare sätta in åtgärder för att öka industrins investeringar. Som jag ser det är regeringen mycket passiv på dessa områden. Anmärkningsvärt i hela detta sysselsättningspaket är varifrån man har fått stöd för det, nämligen från moderaterna och folkpartiet liberalerna. Regeringen förlitar sig också mycket på stabiliseringsavtalet och Rehnbergskommissionen och säger att man här har nyckeln till lösningen på inflationen. Men trots Rehnbergsavtalet kan vi se att lönespridningen ökar. Väletablerade grupper drar lönemässigt ifrån andra. De som alltid har haft det svårast, de som har haft hjälp av en solidarisk lönepolitik, sitter nu fast i långvariga Rehnbergsavtal. De blir knappast hjälpta av att lönespridningen i ett längre perspektiv kraftigt kommer att driva på inflationen. Ökad lönespridning betyder nämligen helt klart inflation. Hur blir det med fackens roll i framtiden? Hur har den socialdemokratiska regeringen egentligen tänkt sig den? En stor del av fackföreningsrörelsen måste kanske sitta med armarna i kors i stället för att vidta nödvändiga åtgärder för att hjälpa sina lågavlönade. Vad händer efter nästa avtal? Vad händer på marknaden, Allan Larsson? Är inte risken mycket stor för att de välbeställda ''fixar'' sin kompensation även efter Rehnbergsåren, samtidigt som de lågavlönade förlorar? Vi i vänsterpartiet tycker att det hade varit oerhört mycket smartare att i stället för Rehnbergsavtal föra en kraftfull fördelningspolitik med insatser i främst skattepolitiken. Vi betonar än en gång att inflationens grundorsak inte ligger i löneutvecklingen. Grundorsaken hittar vi i stället hos dem som sätter priserna, och dessa måste vi sätta press på. Regeringen fullföljer även sin politik gentemot kommunerna. En real minskning av kommunernas resurser, är vad man åter för höra. Den näraliggande välfärden vill man inte garantera. Statsbidragen skall minska realt sätt. Vi i vänsterpartiet kräver däremot omedelbart ett kommunalt stödpaket. Arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen är också en eftergift åt marknaden och borgerligheten. Den har egentligen inget berättigande. Om man misstror de fackliga organisationerna och deras möjligheter att påverka utvecklingen i arbetslivet, då skall man naturligtvis ge efter och se till att motparten stärker sina positioner. Vi är också förundrade över regeringens hantering med hyrorna. Varför vill man redan nu se till att kompensationen för byggmomsen minskar? Är det inte en signal om att man egentligen vill höja hyrorna ytterligare efter de rekordhöga hyreslyft som människor har fått vidkännas. Vi vill också peka på arbetsmiljön, som i föregående val var en av de stora slagnumren. Nu, nästan 2,5 år senare, vet vi ju resultatet av regeringens prestationer. Vi har tagit del av en kartläggning av de 400 sämsta jobben, även om dessa inte pekades ut. Framför allt saknas det förslag, befogenheter och åtgärder för att kunna vidta åtgärder som förbättrar situationen. I stället för insatser från skyddsombud och fack får den enskilde bara läsa välvilliga skrivningar om hur det skall vara. Regeringen talar mycket om tillväxt och produktivitet, men man bryr sig inte om själva grundvalen för produktionen, dvs. förhållandena i arbetslivet. Man underskattar de arbetandes möjligheter att utveckla det svenska samhället. det som kan inordnas under begreppen ekonomisk demokrati och demokratiska rättigheter -- har tydligen inte längre någon plats i socialdemokratins politik. Likadant är det med miljön. Här saknas ett klart samband i de skrivningar som regeringen har i kompletteringspropositionen med den politik man egentligen företräder. Marknadskrafternas mekanismer skall få fritt fram. Tillväxten har naturligtvis sina konsekvenser på miljön. Därför är dessa skrivningar kosmetika, bortsett från några enstaka punktinsatser. Helhetsperspektivet och helhetsåtgärderna saknas, och tydligen också insikten om att miljön sätter gränser för vår produktion och konsumtion. Herr talman! Regeringens politik kan sammanfattas med att regeringen hoppas på bättre tider. Allan Larsson måste naturligtvis dela vänsterpartiets bekymmer för arbetarrörelsen och dess framtid. När människor känner förvirring inför den politiska situationen, skulle det behövas klarhet och ett tydligt budskap från regeringen, ett budskap som skulle kunna stimulera människorna till insatser i samhället. Men vad de får höra är att vi hoppas på bättre tider. Du skall arbeta mer, du skall spara om du kan, bråka inte utan var lydig! I kompletteringspropositionen är det mycket svårt att se vilka värderingar regeringen har för sin politik, som på avgörande punkter skiljer sig från de borgerligas. Kunde finansministern bringa klarhet i detta skulle den politiska debatten i fortsättningen vara mycket enklare och klarare från arbetarrörelsens sida.

Herr talman! Vi har en ny finansminister. Vi har ''ny start för Sverige''. Vi har ''ny demokrati''. Det ser ut som om den svenska politiken har förändrats, men i själva verket är det en gammal politik i ny tappning. Det är samma gamla tillväxtmedicin som vi har sett så många gånger förut. I redovisningen av den ekonomiskt-politiska strategin för de närmaste åren sätts tillväxtmålet i vanlig ordning före miljömålet. Det räcker inte, Allan Larsson, att på femte plats säga att den ekonomiska politiken skall medverka till uthållig tillväxt. Under avsnitt 7 i propositionen: ''Politik för uthållig tillväxt'' står det dessutom att läsa: ''Miljöpolitiken måste vara i linje med den ekonomiska politikens allmänna förutsättningar och mål.'' Problemet med denna formulering är att den måste uttydas så, att den ekonomiska politikens förutsättningar och mål skall bestämma miljöpolitiken. Det var ju precis så vi inte ville ha det, utan vi ville ha det tvärtom -- vi ville att miljömålet skulle ligga först och bestämma ramarna och utrymmet för den ekonomiska politiken. Jag saknar också en grundläggande kritik av bedömningen av landets ekonomi. Genom att använda de traditionella ekonomiska begreppen får man en värdering som egentligen är irrelevant för hur det egentligen står till. Ju snarare en grön nationalbudget läggs till grund för värderingen, desto tidigare vet vi vad vi måste göra. I själva verket står vi inför ett vägval, där vi måste välja miljövägen med seriös ekonomisk politik. Det kan inte ske med ofinansierade skattesänkningar. Den ekonomiska politiken bör naturligtvis underordnas de ekologiska ramarna. Men miljömålen kan endast tillgodoses genom strukturförändringar och alltså inte i första hand genom speciella ''miljösatsningar''. Miljömålen måste byggas in genom omstrukturering av produktionssystemen och konsumtionssystemen, alltså både produktion och konsumtion. Miljöpartiet de gröna vill därför aktivt stödja utveckling av ny teknik, som är energi och resurssnål och som helst inte smutsar ner vare sig vid produktion eller vid användning av produkterna. Slutmålet är att ersätta dagens linjära produktionssystem, där materialet vandrar från gruvan till avfallshögen, med ett cirkulärt system byggt på förnyelsebara råvaror, återbruk och återvinning. Framväxten av ett cirkulärt system kan vi påskynda genom att aktivt använda ekonomiska styrmedel i form av kraftigt höjda skatter på råvaror, energi och miljöutsläpp för att i stället sänka skatten på arbete. Varför är ni så rädda att föreslå en kraftfull omläggning av skattesystemet? Frågan går till både Bildt, Westerberg, Johansson och Larsson. Varför? Men det räcker inte med en miljövänlig teknik. Sådan har införts på många områden under de senaste decennierna, men miljöproblemen har ändå ökat. Felet är naturligtvis att de positiva effekterna av den nya tekniken har motverkats av att den materiella produktionen hela tiden har ökat. Vi har hela tiden konsumerat mer. Både med den av regeringen och av moderaterna och folkpartiet föreslagna utvecklingen kommer miljöproblemen att fortsätta att öka. Den ensidiga tillväxtsatsningen skapar fler problem än den löser. Om man räknar med miljöskadorna, kommer vi förmodligen att få en negativ tillväxt i Sverige under hela 90-talet. Utredningar har visat att den strålande tillväxten i vårt grannland Tyskland under 80-talet i själva verket har varit negativ, när man räknar med miljökonsekvenserna. Förmodligen gäller samma sak för Sverige. Det räcker inte att vi stabiliserar utsläpp och resursförbrukning på nuvarande nivåer. De måste drastiskt minska, om vi menar allvar med allt tal om solidaritet med fattiga länder och kommande generationer. Miljöpartiets recept för en sådan minskning är en kraftig satsning på miljövänlig teknik kombinerad med en minskning av den totala materiella förbrukningen. Det betyder en lägre eller ingen ekonomisk tillväxt, mätt på traditionellt sätt. Men det betyder att vår livskvalitet kommer att öka. Propositionens inriktning mot en ökad samhällsekonomisk effektivitet genom avreglering, ökad konkurrens samt satsning på utbildning och forskning är bra, om detta leder till en förbättrad produktivitet. Men miljöpartiet är inte överens med regeringen om hur den förbättrade produktiviteten skall användas. Regeringen vill använda produktivitetsökningen till en snabb produktionsökning för att kunna öka framför allt den privata konsumtionen. Regeringen gör ingen analys av eller åtskillnad mellan en produktion som innebär ytterligare rovdrift på knappa naturresurser som förstör miljön och på andra typer av tillväxt. Därför kommer rovdriften och miljöförstöringen att förvärras både med regeringens och även med moderaternas och folkpartiets politik. Miljöpartiet vill i stället ha en grön tillväxt med mer varor och tjänster som är skonsamma mot miljön: -- Vi vill ha en jordbrukspolitik som inte är baserad på kemikaliejordbruket, något som riksdagens övriga partier har fattat beslut om. Vi vill förbättra resurshushållning och miljö genom hårdare betoning på ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken och en bättre miljölagstiftning. -- Vi vill minska beskattningen av arbete. -- Vi vill ta bort momsen på kollektivtrafik och mat. Är det t.ex. rimligt att en gratis parkeringsplats från arbetsgivaren är skattebefriad men inte årskortet på kollektivtrafiken. Nej, det är naturligtvis inte rimligt, men detta visar på inkonsekvensen i det nuvarande systemet, som direkt motverkar en miljöriktig politik. Miljöpartiet de gröna anser att vinsterna av en förbättrad produktivitet i första hand skall användas till en förkortning av arbetstiden, inte till en ökad produktionsvolym. Om produktiviteten kan förbättras på det sätt som förutsätts i propositionen, skulle det vara möjligt att minska normalarbetstiden med 2 timmar till 38 timmar per vecka fram till 1994. Det förutsätter i så fall en grön ekonomisk tillväxt på mellan 0,5 och 1 % om året för att samtidigt klara det investeringsprogram för en bättre miljö som vi eftersträvar. En förkortad arbetstid medger också att människor själva i ökad utsträckning övertar arbetsuppgifter som i dag bekostas med skattemedel. Ett exempel härpå är ökad föräldramedverkan på daghemmen och i skolan. I dag får Waldorfskolorna inte ens anständiga bidrag från staten. Därför demonstrerar i dag föräldrar till elever i Waldorfskolorna utanför riksdagen. Sådana här fristående skolor, där föräldramedverkan är ett väsentligt inslag, borde premieras i stället för att bestraffas av staten. Såväl en storsatsning på miljöinriktade investeringar som en arbetstidsförkortning kommer att bidra till hålla nere arbetslösheten de närmaste åren. Miljöpartiets politik ger inget ökat utrymme för ökad privat konsumtion och kräver en ekonomisk politik som slår vakt om de svaga i samhället. Vi kan inte få mer av allt, utan vi måste använda det vi har på ett bättre sätt. Vår politik ger inte heller samma skatteinkomster som den snabba tillväxtpolitik som regeringen föreslår. Detta motverkas dock av att en del av samhällets utgifter för miljöskador och utslitning av människor minskar. Men det behövs också en sparsamhet med offentliga utgifter samt en översyn och effektivisering av de offentliga systemen. Miljöpartiet de gröna vill verka för att kostnaderna för de stora transfereringssystemen minskar genom en successiv övergång till skydd för grundstandard i socialförsäkringssystemet i stället för en ersättning för inkomstbortfall. De stora bostadssubventionerna måste minskas och de boende själva i huvudsak betala bostadskostnaden med en omfördelning i tiden som räntelånesystemet kan ge. Vi stöder inriktningen på besparingar i den statliga förvaltningen och på en bättre samordning av samhällets resurser, t.ex. mellan sjukförsäkringssystemet och sjukvården. Låt oss sälja ut Vattenfall och använda pengarna till miljöinvesteringar, något som dessutom skapar nya arbetstillfällen. Investeringar i infrastruktur och forskning måste ges en klar inriktning på att skapa kommunikations-, energi och produktionssystem som är långsiktigt ekologiskt hållbara. Minskad vägtrafik förbättrar miljön, minskar behovet av import av drivmedel, förbättrar handelsbalansen och bytesbalansen samt minskar antalet dödade och skadade på vägarna. Miljöpartiet de gröna är för en fri handel på lika villkor och ett alleuropeiskt samarbete på demokratiska grunder och med en bevarad neutralitetspolitik. Det intressanta är att det faktiskt går att föra en politik som hjälper oss att minska och komma till rätta med de ekologiska störningarna och samtidigt lösa våra ekonomiska problem. Vi har analysinstrumenten, vi har kunskaperna och vi har redskapen. Men ni vägrar ju allihop att göra någonting rejält. Varför gör ni det -- Bildt,

Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka min stora uppskattning över den uppmärksamhet som oppositionen har ägnat åt kompletteringspropositionen och att partiledarna har tagit av sin dyrbara tid för att debattera den ekonomiska politiken. Ni har ju, som Dagens Nyheter påpekat, varit litet frånvarande när vi diskuterat den ekonomiska politiken här i riksdagen. Vi skall tala om nuet men framför allt om framtiden. Men jag vill ändå ägna någon minut åt 1980-talet med tanke på den orättfärdiga beskrivning som Carl Bildt gav av 1980-talet. Han beskrev det som ett misslyckat årtionde från ekonomisk synpunkt. Vad menar Carl Bildt? Var det ett misslyckande att ytterligare 330 000 människor kunde få arbete? Var det ett misslyckande att Sverige kunde hålla arbetslösheten långt under den nivå som gäller i Europa? Var det ett misslyckande att löntagarna kunde förbättra sina reallöner och återvinna den månadslön som man förlorade under de borgerliga åren? Var det ett misslyckande att industriinvesteringarna fördubblades 1982--1990? Var det ett misslyckande att vi har kunnat öka barnbidragen med 6 000 kr.? Var det ett misslyckande att vi byggde ut barnomsorgen med 186 000 platser och att vi kunde bygga ut sjukvården och äldreomsorgen? Var det ett misslyckande att vi kunde förbättra pensionärernas villkor genom ATP-systemet, pensionstillskott och KBT? Nej, Carl Bildt, det var inget misslyckande. Allt detta var stora och viktiga framgångar. Det har vi åstadkommit i samverkan med näringslivet, löntagare och samhälle. Det kan vi vara stolta över. Ingen av alla dem som varit med och åstadkommit detta skall behöva ta på sig av Carl Bildts kritik. Sverige är ett bra land, och Sverige blev bättre på 1980-talet, och vi har stora uppgifter framför oss. Det är om detta som den ekonomiska politiken handlar. Det är det som är innebörden i den proposition som nu är levererad. Här framträder nu tydliga alternativ genom det förslag som högeralliansen har lagt fram häromdagen. När ni presenterade era förslag i januari beskrev jag det som en såpbubbla av skimrande löften om skattesänkningar och anslagsökningar. Jag sade då att det skulle gå med det som det går med en såpbubbla. Så snart någon petar på den spricker den. Nu har den borgerliga såpbubblan spruckit. Nu har vi i stället fått högeralliansens valmanifest. Det innehåller ett tydligt alternativ, som bör göra debatten och vägvalet tydligare. Carl Bildt sade i söndags -- jag såg det på TV -- att högeralliansens program är den enda vägen. Jag ser att samma formulering finns i Veckans Affärer i dag. Menar Carl Bildt allvar med detta? Har inte väljarna rätt att ta ställning? Och är det inte folket som skall avgöra vilken väg som är rätt? Carl Bildt är en god demokrat, men Carl Bildt uttrycker sig slarvigt. Högeralliansens program är inte den enda vägen, och det är säkert inte den rätta vägen. Det är ett alternativ, och Carl Bildt får stå ut med att alla andra partier utanför högeralliansen presenterar sina förslag till vägar för det här landet. Vad Carl Bildt har presenterat är en bred väg för dem som får lättnader i förmögenhetsbeskattning och annan beskattning. Men det är en dålig väg för alla som skall vara med och betala genom försämringar av alla de slag. Hur skall det t.ex. gå med bostäderna om ni skall genomföra ert program? Jag såg i dag i Göteborgs-Posten att Sveriges största hustillverkare, Team Boro, nu varnar för en valseger för högeralliansen. En valseger för moderaterna och folkpartiet innebär en katastrof för bostadsbyggandet, säger företagets VD. Är det detta som är den enda vägen? Vad Carl Bildt har presenterat är en väg som leder bort från rättvisan. Det går inte att bygga ett samhälle på den grunden. Ert program är en återvändsgränd. Så låt oss då gå över till den väg som bär framåt. Kompletteringspropositionen innehåller en ekonomisk-politisk strategi med fem bärande element. Det första är att den ekonomiska politiken skall skapa förutsättningar för Sverige att aktivt och framgångsrikt delta i den internationella integrationen. Det är 1990-talets stora utmaning med GATT, EES-avtal och EG-medlemskap. Det ger oss tillgång till nya och vidgade marknader, men det sätter också press på konkurrens och produktivitet på hemmaplan. Det är den internationella integrationen som är den mest dynamiska faktorn i vår ekonomi. Det andra är att den ekonomiska politiken skall medverka till att bromsa kostnadsutvecklingen och stärka konkurrenskraften för att hävda sysselsättningen och välfärden. Vi är på god väg, och jag skall strax redovisa hur långt vi har nått. Det tredje är att den ekonomiska politiken skall bidra till tillväxt genom att stimulera produktivitet och sparande. Utrymme skall skapas för investeringar i produktion och infrastruktur. Det fjärde är att den ekonomiska politiken skall bidra till att utjämna levnadsvillkor och skapa en starkare bas för välfärden genom att arbetslinjen konsekvent hävdas -- i arbetsmarknadspolitiken och i socialförsäkringarna. Här innehåller propositionen konkreta förslag till aktiva åtgärder för utbildning och kompetenshöjning, förslag som nu skall behandlas i riksdagen. Det handlar om trygghet, rättvisa och om grunden för framsteg. Arbetslöshet är inte ett medel i den ekonomiska politiken. Jag är glad över att ni fångat upp min formulering i ert papper, men jag kan inte se att det finns någon konsekvens av detta i de förslag ni lägger fram. Jag tycker inte det ligger på Bengt Westerbergs nivå att rikta den typ av angrepp på Ingvar Carlsson som nyss skedde med anledning av en formulering som uppenbarligen är fabricerad i ett nyhetsmedium och som statsministern inte har uttalat. Jag tycker att det var torftigt, och det är synd att sänka debatten till den nivån. Jag hoppas att vi i stället kan hålla upp nivån. Det femte och sista är att den ekonomiska politiken skall medverka till en uthållig tillväxt. Produktion och konsumtion måste ställas om så att balansen mellan ekonomi och ekologi säkras. Miljöpolitiken, uppgörelsen om energipolitiken och satsningen på kollektivtrafiken är exempel på detta. Vi har lagt fast kursen. Vi skall fortsätta på den vägen av samspel mellan ekonomi och ekologi. Detta är den ekonomisk-politiska strategin. Det är en stram och ansvarsfull politik. Kompletteringspropositionen markerar att vi skall fullfölja arbetet med att åstadkomma prisstabilitet på god europeisk nivå och sysselsättning på god svensk nivå. Vi skall med kraft bekämpa arbetslösheten. Samtidigt måste vi höja ambitionerna när det gäller ekonomisk tillväxt i förhållande till vad som gällde under 1980-talet. En huvuduppgift under de kommande åren blir att frigöra och ta till vara alla goda krafter som kan medverka till att öka vår samlade produktion. Målet bör var att etablera en ny och högre nivå för tillväxt och produktivitet. Det är på detta område som tyngdpunkten i de kommande årens arbete ligger, i den ekonomiska politiken och i det praktiska arbetet i företag och på arbetsplatser. Vi skall åstadkomma en sådan ökad tillväxt på ett sätt som gör att välfärden kan hävdas och att de nya resurserna blir rättvist fördelade. Om jag skulle sätta en titel på denna proposition skulle den därför få heta ''Alla dessa möjligheter''. Ute i världen pågår en intressant och viktig diskussion om vilket förlopp den nuvarande konjunkturen kommer att få. Kommer vi att ha en lång och djup nedgång? Eller blir det en kort och grund nedgång, en snar vändning till det bättre? Vilken roll spelar nya mönster för näringslivets lagerutveckling, t.ex. just-in-time-principen? Den diskussionen pågår i USA, Canada och Storbritannien -- tre länder som har stagnation eller minskning i sin produktion under detta år. Den diskussionen pågår också inom OECD. Det finns en allmän uppfattning att vändpunkten för den ekonomiska aktiviteten kommer under det här året. Sverige befinner sig i en rejäl lågkonjunktur, och nedgången i samband med Gulfkrisen blev snabbare och djupare än vad prognosmakarna kunde förutse. Men det är också ett faktum att framtidsutsikterna har förbättrats både på grund av den internationella utvecklingen och på grund av de åtgärder som vi nu vidtar här hemma. Låt mig få peka på några enkla fakta. -- Vi har passerat en vändpunkt när det gäller kostnadsutveckling. Arbetet med stabiliseringsavtalet ger resultat. Vi håller på att växla ned från inflationslöner till reallöner. -- Sverige har också passerat vändpunkten när det gäller inflationen. Framför oss ligger en period av betydligt stabilare priser. Vi är på väg mot en prisstabilitet på god europeisk nivå. Det får stor betydelse för hela vår ekonomi. -- Vi har passerat en vändpunkt när det gäller produktiviteten. Den har utvecklats svagt under slutet av 80-talet. Nu står vi inför en period med snabbare tillväxt. Nästa år ökar produktiviteten i industrin med 3 %. Vändpunkten när det gäller produktionen har kommit närmare och bör inträffa under andra halvåret. Nästa år bör bli ett år av återhämtning och förnyad tillväxt. Detta framgår av Konjunkturinstitutets företagsbarometer och av andra undersökningar. -- Vi har nått en vändpunkt också när det gller inriktningen på tillväxten. De senaste åren har den skyddade sektorn växt snabbare än den konkurrensutsatta, men nu är vi på väg in i en ny och bättre utvecklingsbana. Nästa år växer den konkurrensutsatta sektorn med 2,5 %, medan den skyddade sektorn växer med bara 0,5 %. -- Vi har nått en vändpunkt när det gäller handeln med omvärlden. Vi har hela tiden haft ett överskott i varuhandeln, men nu börjar det överskottet öka på nytt igen -- från ca 16 miljarder kronor i fjol till drygt 20 miljarder i år och 25 miljarder nästa år. -- Vi har passerat en vändpunkt när det gäller hushållens sparande. Under åren 1989--1992 stiger sparkvoten från ett minus på 4,6 % till ett plus på -- Vändpunkten när det gäller sysselsättningen kommer senare. Konjunkturen på arbetsmarknaden kommer alltid något senare än den som gäller produktionen. Därför ligger den ett stycke fram i tiden, men den kommer också. Min slutsats av detta är alltså att Sverige i viktiga avseenden är på rätt väg. Oppositionen är upprörd, särskilt Carl Bildt och kritiserar den här framställningen och ordar om skönmålning. Den kritiken faller platt till marken. Propositionen innehåller fakta om en besvärlig ekonomisk situation. Och den innehåller fakta om de resultat som vi nu är på väg att uppnå genom de beslut som riksdagen, ofta med breda majoriteter, har fattat. Det finns inget av lättsinnig löftespolitik i denna proposition. Det finns konkreta förslag när det gäller arbetsmarknadspolitik och byggande. Det finns ett omfattande program för en bantning av den statliga administrationen. Det finns riktlinjer för den ekonomiska politiken. Det finns klara markeringar när det gäller inflationsbekämpning och konkurrenspolitik, om valutapolitik och finanspolitik. Vi har en besvärlig statsfinansiell situation med stora men tillfälliga underskott under de närmaste åren. Vi byggde den bedömning som vi gjorde i budgetpropositionen i januari och vi bygger den som vi gör nu på det underlag som riksrevisionsverket lämnar till regeringen. Jag har ingen anledning till kritik mot riksrevisionsverket för att man har givit oss nya beräkningar. Läget är svårbedömt av två skäl -- med hänsyn till konjunkturutvecklingen men också med hänsyn till det nya skattesystemet. Det kommer -- jag håller med Bengt Westerberg om det -- inte att finnas utrymmen för nya statliga åtaganden, men inte heller för nya stora skattesänkningar. Vi måste fortsätta med en kärv men ansvarsfull ekonomisk politik under flera år. Bengt Westerberg vädjade om att man inte skall lova pengar till barnfamiljer och pensionärer. Jag utgår från att vi skall fullfölja de beslut och åtaganden som finns till båda de grupperna. Men själv nöjer sig Bengt Westerberg med att föreslå kostnadskrävande reformer till helt andra grupper -- slopad aktieomsättningsskatt, sänkt skatt på aktieutdelning, sänkt skatt på förmögenheter. Är det ett uttryck för den fördelningspolitiska syn som präglar högeralliansen? Jag har talat klarspråk om svensk ekonomi när det har sett mörkt ut. Jag talar klarspråk nu när jag säger att vi är på rätt väg. Jag vill inte för ett ögonblick ge intryck av att detta är en bred och bekväm väg. Det är en smal och stenig väg; här finns verkligen inte utrymme för några ystra språng. Skillnaden mellan regeringen och högeralliansen ligger i synen på Sveriges möjligheter. Ni ser i backspegeln. Ni svartmålar och ser problem. Ni misstror Sverige. Ni bygger er kritik på stöd från Industriförbundet med motiveringen att dess prognos för förra året var så exakt. Jag vill då säga att det var mycket skickligt av Industriförbundet att i god tid kunna förutse att det skulle inträffa en Gulfkris, som kom att påverka hela den internationella ekonomin. Säkert får man nobelpriset för att ha gjort en sådan prestation. Jag skulle också vilja uppmana er att titta på den prognos som Industriförbundet gjorde förra gången det var valår, inför 1988. Jag skall inte säga något ofördelaktigt om den, men jag rekommenderar alla intresserade ett studium för att kunna bedöma tillförlitligheten i Industriförbundets prognoser ett valår. Vi vet var vi befinner oss i dag. Vi ser framåt, och vi ser möjligheterna. Därför kan jag konstatera att Sverige i flera viktiga avseenden är på rätt väg. De flesta bedömare gör liknande prognoser.

Varför vill högeralliansen förtiga och förneka detta? Varför kan ni inte redovisa de uttalanden som görs av t.ex. P.G. Gyllenhammar, Percy Barnevik, Christer Zetterberg och andra, som säger att förutsättningarna för industriell verksamhet är mycket bättre, att Sverige är på rätt väg? Läs gärna den brittiska tidskriften Economist, som den här veckan i ett diagram har ritat in var olika länder befinner sig i konjunkturcykeln. USA, Canada och Sverige befinner sig vid eller nära vändpunkten. Är det också en skönmålning? Jag hoppas att TV och tidningar uppmärksammar den bild som redovisas där, så att den blir allmänt känd. Carl Bildts kritik mot mig faller platt till marken. Verkligheten kommer att bekräfta detta. Avgörande för Sveriges möjligheter under 90-talet är att vi växlar om från inflationslöner till reallöner. Skall en sådan växling komma till stånd måste den ske samtidigt över hela arbetsmarknaden. Det var det som var bakgrunden till initiativet med en förhandlingsgrupp som skulle åstadkomma ett stabiliseringsavtal. Det är många som haft synpunkter på detta. I höstas sade man att det aldrig skulle vara möjligt att genomföra en sådan nedväxling. Nu när det är på väg att lyckas säger man att det skulle ha inträffat ändå och gått ännu längre. Jag tillåter mig att tvivla. De avtal som nu träffas innebär nämligen att ökningarna i de nominella lönerna blir betydligt lägre än vad som varit fallet något år under 1970 och 1980-talen. Därmed skapar vi också möjligheter att få bättre reallöner än vi fick under De är också klart lägre än vad som förutses för några av våra viktigaste konkurrentländer. Som exempel kan jag nämna att lönekostnaderna i Storbritannien väntas öka med 9 % i år och att man i Tyskland slutit avtal om ökningar på drygt 6 % i den offentliga sektorn. Det kanske allra mest betydelsefulla är att avtalen inte innehåller den typ av klausuler -- fugar, pugar, lugar och allt vad de kallas -- som var så inflationsdrivande under 80-talet. Jag har svårt att tro att det hade varit möjligt att åstadkomma detta med den gamla förhandlingsordningen. För ett år sedan var det ingen som hade vågat sätta en krona på att detta skulle kunna uppnås. Hittills har avtal träffats för alla offentliganställda och för ca 55 % av LO-medlemmarna på SAF området. Förhandlingarna fortsätter, och jag utgår från att parterna skall få till stånd avtal över hela linjen, med den hjälp som Rehnbergs förhandlingsgrupp kan ge. Om jag har förstått högeralliansen rätt har man förkastat ansträngningarna att få till stånd ett stabiliseringsavtal. Det är djupt beklagligt. Det borde vara i riksdagens och i partiernas intresse att verkligen få till stånd en växling från inflationslöner till reallöner över hela arbetsmarknaden. I annat fall hotas jobben och våra möjligheter att skapa nya resurser. Vi har kommit ett bra stycke på väg, och det är angeläget att det nu fullföljs på de återstående avtalsområdena. Vi har sagt i propositionen att vi skall göra en samlad bedömning av läget innan riksdagen slutar för sommaren. Jag är beredd att ta de initiativ som behövs för att säkerställa att vi får ordning och reda i lönebildningen, att vi återställer konkurrenskraften och klarar att ha jobben kvar i Jag uppskattar mycket Olof Johanssons klara markeringar, både i budgetdebatten i januari och i dagens debatt. Westerberg: Vad är ert alternativ när det gäller att hantera de här utomordentligt svåra och ömtåliga frågorna? Dagens Nyheter påpekade ju i sin kommentar i måndags att ni står tomhänta på det området. Nu har ni chansen att redovisa vad det är för tankar ni har. Låt oss se var skiljelinjen går när ni på det här sättet dömer ut de ansträngningar som gjorts och det arbete som vi har lagt ned för att åstadkomma en växling från inflationslöner till reallöner. Fru talman! Stabiliseringspolitiken skall bidra till att vi återvinner konkurrenskraft. Den skall därmed lägga grunden för en ny period av tillväxt. Vi skall åstadkomma en prisstabilitet på god europeisk nivå och en sysselsättning på god svensk nivå. Vi skall samtidigt höja ambitionerna när det gäller ekonomisk tillväxt i förhållande till vad som gällde under 80-talet. I propositionen redovisar vi två perspektiv för den kommande ekonomiska utvecklingen fram till I det ena alternativet visar vi vad som händer om vi knallar på i den takt som vi hade under 80-talet, när produktiviteten i näringslivet ökade med blygsamma 1,5 % per år. I det andra alternativet visar vi vad som händer om vi tar vara på de nya möjligheterna och höjer produktiviteten till 2,2 % per år. Det ger en långa rad positiva effekter när det gäller konkurrenskraft, bytesbalans och tillväxt. Det skulle komma att ge oss 40 miljarder mer 1995 för enskilda och gemensamma behov. Det skapar nya förutsättningar för framsteg och välfärd, det ger oss möjlighet att rätta till kvardröjande brister och orättvisor. Det är på denna uppgift -- att etablera en ny syn på tillväxten -- som tyngdpunkten i de kommande årens arbete ligger, i den ekonomiska politiken och i det praktiska arbetet i företag och på arbetsplatser. Vi har de senaste åren beslutat och börjat genomföra en rad viktiga strukturåtgärder som skall göra att vår ekonomi fungerar bättre än på 80 - Skattereformen är kanske den viktigaste; den stimulerar till arbete och sparande. -- Den fortsatta avregleringen av de finansiella marknaderna är en annan viktig reform. Den leder till en mer rationell användning av knappa resurser. -- Avregleringen av jordbruket är en tredje. Den kommer att leda till rimliga matpriser och en effektivare produktion. Skärpningen av konkurrenslagstiftningen inom livsmedelssektorn, transporterna, m.m. är en fjärde åtgärd som pressar priser och stimulerar produktivitet. -- Det kommunala skattestoppet och avregleringen på det kommunala området är en femte viktig insats; det kommer att ge mer reformer för pengarna, nu när vi inte kan satsa mer pengar på reformer. Arbetslinjen i socialförsäkringen med sjuklön, nya ersättningsnivåer och framför allt en satsning på aktiv rehabilitering ger mer välfärd till mindre kostnader. -- Den stora satsningen på infrastruktur med telekommunikationer, Öresundsbro, Mälarbana, Västkustbana, Arlandapendel och kollektivtrafik i storstäderna ger stora vinster för miljön men ger också ett viktigt bidrag till tillväxten. Frisläppet av investeringsfonder och avveckling av investeringsskatten ökar utrymmet för att bygga ut och modernisera. -- Bantningen av den statliga förvaltningen är ett led i avreglering och decentralisering -- den frigör resurser för andra ändamål. Man kan se alla dessa åtgärder som en ekonomins by--pass-operation, som skall ge ett bättre fungerande blodomlopp och en bättre kondition, bättre ork och uthållighet och därmed större prestationer, dvs. en bättre tillväxt. Men det gäller att verkligen ta vara på de nya möjligheter som nu har skapats för svenskt näringsliv. Till en del kommer det som en direkt konsekvens av åtgärderna. Det finns redan belägg för det, t.ex. att sparkvoten förbättras som en följd av skattereformen. Men det som är helt avgörande är det praktiska arbetet ute i företagen och på arbetsplatserna. Det är där resurserna skapas, och det är där initiativen måste tas. Det är nu nödvändigt att göra produktiviteten till en i bästa mening allmän angelägenhet. Det gäller att organisera arbetet så, att var och en bland hundratusentals anställda kan ge sitt bästa för den gemensamma uppgiften att skapa nya resurser. Det handlar om förändringar som ger en ny och flexibel arbetsorganisation -- det finns många goda exempel på detta, men det behövs många fler. Det handlar om kompetenshöjning, om en stor satsning på att bygga upp 90-talets yrkeskunnande, och det är just detta vi riktar in oss på när arbetsmarknadspolitiken nu får en ny och ännu mera ambitiös uppläggning. Det handlar om ett gott klimat för samarbete, mellan fack och företagsledning och en samsyn om produktivitet som grunden både för lönsamhet och för goda reallöner. Det är detta som är huvudfrågan för den ekonomiska politiken under de närmaste åren. Här finns nyckeln till framgång för svensk industri och svensk ekonomi. Det är kring detta arbete som regeringen vill ha till stånd ett konstruktivt samarbete mellan näringslivet och löntagarna. Här finns det en viktig skiljelinje mellan oss socialdemokrater och högeralliansen. Vi vill engagera alla goda krafter i uppgiften att utveckla vårt näringsliv och vår ekonomi och vår välfärd. Vi vill bygga upp och skapa nya resurser för att värna välfärden. Ni skall skära ned, ni söker konflikt och konfrontation. Ni gör det på det politiska planet, inte bara med oss socialdemokrater, utan med alla andra. Ni kräver kapitulation och underkastelse. Jag förstår att den tilltänkta samarbetspartnern, centerpartiet, reagerar mot dessa diktat. Hur skulle Sverige se ut med en regering som går fram på det sättet? Hur skulle ni kunna skapa det samarbetsklimat som är nödvändigt att skapa under 90-talet ute i företagen mellan anställda och företagsledningar? Nu talar Olof Johansson om en majoritetsregering med centerprofil. Vilka partier gäller det, och vilka är det som skall böja sig för detta? Jag tycker att det hela börjar verka mycket märkligt. Vad kan ni erbjuda väljarna när ni på alla håll kommer med diktat? Vad ni har presenterat i ert dokument ifrån högeralliansen är inte en ny start för Sverige. Det är en ny start för politiska konflikter, en ny start för ökade motsättningar också i arbetslivet. Vad ni har att erbjuda är bara en återvändsgränd. Fru talman! Den viktigaste politiska uppgiften under de kommande åren blir Sveriges Europapolitik med förhandlingarna om medlemskap i EG. Här innebär högeralliansens program ett allvarligt hot. Jag vill uppmana alla som är intresserade av en positiv Europapolitik att noga besinna vad som kan komma att inträffa. Det är nu inte en fråga om Sverige skall delta fullt ut. Debatten gäller nu något helt annat, nämligen vilket Sverige som skall delta i EG. Är det det Sverige som vi känner, med höga ambitioner när det gäller att förena trygghet för individen med flexibilitet för produktionen? Eller är det ett helt annat Sverige, med växande klyftor och otrygghet, högeralliansens Sverige? Det finns nämligen två sätt att se på Sveriges framtid i det nya Europa. Det ena synsättet representeras av moderaterna. Ni ger intryck av att Sverige är en randstat, en nation som skall komma med mössan i hand till förhandlingsbordet, ett samhälle som måste skrota välfärden på Thatchers vis för att passa in i det nya Europa. Ni framställer EG som en uppfostringsanstalt för bortskämda svenskar. Det andra synsättet representeras av oss socialdemokrater. Vi menar att Sverige skall delta från en styrkeposition. Vi har ett näringsliv som i grunden är starkt. Vi är nu på väg att klara av kostnadsproblemen, och vi kommer att återställa konkurrenskraften. Vi har en samhällsorganisation som är väl skickad att erbjuda människor trygghet i den förändring som under alla omständigheter kommer att ske under 90-talet. Vi har i Sverige en egen politisk identitet, som vi skall hävda i det nya Europa. Vi skall göra det bl.a. därför att vi har många vänner i Europa som vill driva utvecklingen i samma riktning: arbete, trygghet, miljö -- det är några av inslagen i den sociala dimension som blir ett allt viktigare inslag i det nya Europa. Ni moderater gör ett allvarligt misstag när ni använder EG som motiv för era krav på att skrota välfärden. EG är inte en organisation som kräver att alla länder skall rymmas i den europeiska högerns standardförpackning. I EG ryms länder med mycket olika traditioner och politiska ambitioner. Det är ett mångfaldens Europa. Misstaget är allvarligt i två avseenden. För det första ger det ett felaktigt intryck av EGs egen utveckling. Mina kontakter med regeringskolleger i EG-länderna ger en annan bild än den som ni moderater ger här hemma. EG är inte ett hot mot välfärden utan en viktig förutsättning för en ekonomisk utveckling på vilken vi kan bygga vår egen välfärd. För det andra är jag övertygad om att ni, med er politik, skulle misslyckas med att samla en tillräcklig majoritet av det svenska folket för ett EG-medlemskap. Frågan om medlemskap skall ju sist och slutligen avgöras av det svenska folket 1994. För att kunna förhandla med tyngd och auktoritet med EG om ett medlemskap, måste det finnas en stark hemmaopinion, som ger sitt stöd för förhandlingarna. Förhandlarna måste också kunna känna stöd både från näringslivet och från löntagarna. Den fronten kommer att rämna, om man går till förhandlingarna med det partipolitiska syftet att rasera den svenska välfärden och klyva samhället. Därför, Carl Bildt och Bengt Westerberg, är er Europapolitik dömd att misslyckas. Man kan inte byta ut den svenska modellen och tro att man kan få stöd av det svenska folket. Fru talman! Vi socialdemokrater säger ja till Europa och ja till välfärden. Därför säger vi nej till högeralliansens program, som är ett hot mot välfärden och en återvändsgränd för

Fru talman! Om man tar förmågan att göra prognoser under valår som måttet på prognosmakares förmåga är Allan Larssons och socialdemokraternas förmåga utomordentligt svag. De prognoser som ni redovisade under valåret 1988 har ju senare, enligt Allan Larssons företrädare, visat sig vara bedrägerier. Vi skall väl inte ta den prognos som Allan Larsson nu lägger fram på större allvar än prognosen 1988. Allan Larsson talade om debattnivån, min debattnivå, men Allan Larssons inlägg hör till de värsta lågvattenmärken jag sett prov på från den här talarstolen. Här står Allan Larsson som företrädare för en socialistisk regering, som har fört Sverige in i en ekonomisk utveckling utan tillväxt -- ingen tillväxt i fjol, ingen tillväxt i år och förmodligen ingen tillväxt nästa år. Arbetslösheten stiger snabbt. Den är dubbelt så hög nu som för ett år sedan. Tiotusentals människor har fått varsel som kan leda till arbetslöshet senare under året. Ni säger nej till angelägna reformer beträffande handikappade, ni skär ned u-landsbiståndet i ett läge då 20 miljoner människor i Afrika svälter och miljoner kurder är på flykt. Ni skärper flyktingpolitiken, vilket mängder av människor och organisationer i Sverige har reagerat emot. Ni avvisar människor som för bara ett och ett halvt år sedan ansågs ha tillräckliga skyddsbehov för att få finnas här. Sedan går Allan Larsson upp i talarstolen och står som något slags profet för solidaritet med människor. Som jag sade i ett debattinlägg är det faktiskt ett lågvattenmärke. Hur är läget för Sverige? Det är inte alls akut. Det gäller inte problem som har uppstått i samband med Gulfkrisen eller den internationella konjunkturavmattningen. Sverige befinner sig sedan många år tillbaka i en utomordentligt problematisk situation. Titta på japanerna. De har varit utomordentligt intresserade av att göra investeringar i Europa. Men hur många japanska inversteingar har Allan Larsson och hans regering kunnat locka hit till Sverige under 80-talet? Jag tror knappt att det är en enda japansk investering. Man får gå över 20 år tillbaka i tiden till Philips investering i Järfälla för att få ett exempel på att ett utländskt företag har investerat i industriell expansion i Sverige. Situationen för Sverige är utomordentligt allvarlig. Skall vi kunna utnyttja den tillväxtpotential som internationaliseringen innebär, krävs det en anpassning, bl.a. av skattetrycket i Sverige. Allan Larsson visar ingen som helst vilja att ta de nödvändiga stegen för att klara jobben, välfärden och miljön i Sverige. Detta är utomordentligt allvarligt.

Fru talman! Litet beröm kanske ändå är på sin plats. Om den nya synen på tillväxten håller, Allan Larsson, är vi bara att gratulera, tycker jag. Men det gäller att den verkligen håller när vi kommer till den kritiska punkten att vi skall avgöra hur den ekonomiska politiken skall se ut. Jag hoppas att 90 talet kommer att innebära något helt annat än vad 80-talet innebar. Vad var det som hände på 80-talet? Vi hade en tillväxt på 1,5 % årligen. Vad kom den tillväxten att användas till? Vad hände under 80-talet, förutom att vi fick en mängd börsspekulanter? Vi fick fler bilar, fler och längre pendlingsresor, större bostäder, fler TV-apparater, videor, CD-spelare och datorspel, större och motorstarkare bilar och fritidsbåtar, fler och större stormarknader, glober och flygplatser. Ja, man kan sätta upp många exempel på den här listan. Men hur mycket av detta bidrog egentligen till en förhöjd livskvalitet för människorna? Det är den intressanta frågan. Hur mycket negativ tillväxt medförde den här ekonomiska utvecklingen. Jag skulle vilja hävda, och många med mig, att den reella tillväxten har blivit negativ, om vi räknar med de totala konsekvenserna, miljökonsekvenser och sociala konsekvenser. Vad är det dessutom som har hänt? Bensinen har blivit 10 % billigare i reala termer. Dessutom har kollektivtrafiken nu senast blivit 10--15 % dyrare. Är det en sådan utveckling vi vill ha? Moderaterna och folkpartiet vill sänka momsen. Jag frågar mig varför man skall sänka momsen. Den leder egentligen bara till en ökad privat konsumtion. Varför inte i stället sänka skatten på arbete. Vore inte det vettigare, om vi skall prioritera vår konkurrenskraft gentemot omvärlden? I miljöpartiet anser vi att kommunerna skall vara självbestämmande och att vi inte skall ha något kommunalt skattestopp. Vi ser fram emot ett nytt statsbidragssystem för kommunerna och ett ökat självbestämmande för kommunerna. Sedan säger finansministern att Öresundsbron ger vinster för miljön. Det skulle jag vilja att han utvecklar och talar om på vilket sätt.

Fru talman! Tonläget höjdes här ett ögonblick. Det kan ibland vara stimulerande, men jag uppfattar det just nu mest som besvärande. Jag känner mig nästan ha ett behov av att medla mellan herrarna. I verkligheten finns ingen som bestämmer på egen hand, på grund av det sätt som väljarna har ordnat majoriteterna på i detta parlament. Därför tycker jag att ni tar varandra på litet för stort allvar, som någon sorts motpoler. Ni är båda representanter för minoriteter i denna kammare. Det krävs alltså samarbete för att man skall uppnå resultat. Det är inte alla som har insett det. En del tror att man kan diktera, andra tror att man vinner framgång genom att skälla ut varandra. Det var ett, med tanke på den svenska ekonomin, ganska dyrt meningsutbyte vi fick avlyssna alldeles nyss. Jag tror att det är viktigt att många inser att det behövs majoriteter för att regera landet. Där vill jag knyta an till det som Allan Larsson sade, att det är klart att varje parti eftersträvar möjligheter att påverka. Sedan är det väljarna som bestämmer. Därför uttalar jag mig för en majoritetsregering med stark centerprofil, för det är vår målsättning. Jag är övertygad om att det behövs en sådan regering. Om väljarna ger en majoritet för en icke-socialistisk regering, är vi beredda att delta i den på samma villkor som andra. Varför det? Jo, därför att vi är ett icke-socialistiskt parti, och det kommer att krävas fler partier som har förmåga att skapa en majoritetspolitik för att klara de problem som Sverige står i och inför under 90-talet. Då behövs alla partier, annars blir det nämligen ingen majoritet. Jag vet inte vad Allan Larsson kommer att säga, men ta inte högeralliansen på så blodigt och fullständigt allvar, för de kan inte bestämma själva. Däremot skulle jag vilja fråga vad det är regeringen håller på med på en punkt. Vi har en livsmedelspolitisk överenskommelse, i samarbetets tecken, mellan fem partier i riksdagen. Nu går regeringen ut och säger att man skall sänka gränsskyddet. Vad är detta, om inte ett brott mot det avtal som vi har träffat och det beslut som riksdagen har fattat.

Fru talman! Får jag, innan jag tar mig an finansministern, bara säga till Olof Johansson, som i stort sett vädjar till kammaren att inte ta någon annan på allvar, att risken med att stå här och säga att ingen skall tas på allvar är att man slutar att ta honom på allvar. Det är faktiskt allvarliga saker som diskuteras. Att komma dragande ena dagen med en centerminoritetsregering och den andra dagen med en centerdominerad majoritetsregering leder till en del besynnerligheter i det politiska spelet. Allvar krävs nog av oss alla. Jag vet inte om Allan Larsson har läst Kjell-Olof Feldts bok ännu. Jag förstår att man har haft mycket ont om tid i regeringen och inte har hunnit göra det. Låt mig bara återge litet av det Kjell-Olof Feldt skriver om 1980-talet. Han skriver att den tredje vägen ledde åt fel håll. Han använder uttrycket bedrägeri om det socialdemokratiska budskapet i den föregående valrörelsen. Han säger att den politik som regeringen lade på denna kammares bord så sent som i februari förra året var teoretiskt orimlig och praktiskt omöjlig. Det är ganska förödande omdömen. De stämmer inte med skönmålaren Larssons uppvisningar nu. Han talar om sina vändpunkter. Låt oss komma ihåg att det vi har varit med om under senare år bara har varit vändpunkter. Vi hade vändpunkten på s-kongressen 1987, vändpunkten i valet 1988, vändpunkten med tvångssparandet 1989, vändpunkten med kompletteringspropositionen 1990, vändpunkten med s-kongressen 1990, vändpunkten i januari 1991 och nu har vi en vändpunkt igen. Den enda vändpunkt som vi egentligen har sett är det faktum att arbetslösheten bara har blivit högre. Arbetslösheten har blivit högre och högre och högre och högre. Det är, som sagt, värt att notera att det inte ens i regeringens egna långsiktiga prognoser finns en antydan till en vändning av denna utveckling. Hittills under socialdemokratin under senare år har det bara vänt neråt. Det har gått neråt och neråt, och den utvecklingen ser ut att fortsätta. Så helt kort något om den enda vägen. Det är klart att det finns andra vägar. Det går att fortsätta på den tredje vägen -- ner i stupet, in i väggen, mot avgrunden och in i arbetslösheten. Visst går det! Men den politik som Europavägen innebär skapar framtidstro, som Veckans Affärer skriver. Den väg som vi har angett är den enda vägen om vi skall kunna klara av att göra Sverige till en vinnare i 1990-talets stora europeiska omvandling. Med nuvarande skattetryck, nuvarande socialdemokratiska låsningar och nuvarande investeringsflykt från Sverige kommer Sverige att bli en förlorare i denna omvandling. Det accepterar vi inte, och det är därför som det behövs ett spårskifte i politiken. Vi kan inte möta framtiden med liknöjdhet inför någonting som faktiskt har misslyckats, dvs. 80-talets, den tredje vägens, ekonomiska politik.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg tycks vara djupt fästad vid inflationen. Han talar så varmt och vackert för att vi skall leva kvar i det tillstånd som har gett luft i lönekuvertet och som faktiskt missgynnat de lägst avlönade. Vi gör nu ett allvarligt försök att komma bort ifrån de krafter på marknaden som har dragit isär lönevillkoren. Vi gör ett allvarligt försök att få ner priserna. Jag tror att alla inom arbetarrörelsen sätter värde på det, dock inte Hagberg. Det är märkligt. Vad har Lars Ove Hagberg själv att erbjuda? Jag har rest en del i Centraleuropa under våren. Jag har sett efterverkningarna av den kommunistiska politik som ni har stått för år efter år och predikat för här i riksdagen. Res runt och se, kom tillbaka och var litet mindre uppblåst. För att växla över till litet mjukare tonfall, till Olof Johansson: Jag tackar för erbjudandet om medling. Jag har själv varit medlare i några sammanhang och vet att det är en viktig funktion. Jag vill som försvar för mitt lilla vänliga inlägg här säga att jag i ett års tid har deltagit i den offentliga debatten från denna position och försökt vara ganska lugn och dämpad. Jag tror att folk har uppfattat mig också som så. Men jag kan säga ifrån; jag tar inte emot vad som helst. Jag har tidigare sagt ifrån i denna talarstol, när folk utifrån har haft synpunkter på den ekonomiska politiken och mina insatser. Jag gör det också här i riksdagen. Jag tycker att det som hände i söndags med högeralliansens program är mycket allvarligt när det gäller samarbete och relationer och inte minst när det gäller synen på Europa. 1994 skall svenska folket ta ställning till Sveriges Europapolitik. Jag ser mycket engagerat på dessa frågor. Jag har hållit på med Europafrågor sedan 1961. Jag är beredd att engagera mig mycket hårt för dem. Men det ni har gjort nu innebär att jag ser stora svårigheter att samla den opinion som är nödvändig för en positiv Europapolitik. Jag ber er därför: Sätt er ner och tänk igenom situationen -- är det någonting som ni inte har kalkylerat med? Ni förstår inte vad det skulle innebära om ni skulle genomföra er politik. Medla gärna, Olof Johansson, men lyssna ordentligt på dessa argument, för jag tror att centern verkligen har anledning att fundera över detta. Centern behövs också för en positiv Så till Bengt Westerberg: Jag blev litet förvånad över häftigheten i angreppet. Jag fick kritik för att jag står upp för solidaritet. Jag skall försöka att inte angripa Bengt Westerberg på samma sätt. Jag kan förstå att Bengt Westerberg har en svår situation. För ett år sedan hade vi vårt första samtal i våra nuvarande funktioner. Det var mycket öppet och konstruktivt. Bengt Westerberg förklarade för mig att blockpolitiken var död. Jag avslöjar inga hemligheter nu därför att samma sak stod dagen efter i Dagens Nyheter. Men när det sades var det för mig överraskande. Vi kunde sedan göra upp om riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Det var viktiga beslut som vi fattade. Sedan har jag kunnat följa Bengt Westerbergs insatser i den offentliga debatten. Jag har satt stort värde på Bengt Westerbergs markeringar och klara språk när det gäller moderaterna och välfärden. Vi har haft gemensam syn. Men under de senaste sex månaderna har Bengt Westerberg hamnat i dåligt sällskap. Att bli stödparti åt moderaterna kan väl inte vara en lycklig situation för en person som Bengt Westerberg. Att bryta upp från socialliberalismen och slå följe med nyliberalismen måste förorsaka en viss vånda för en person som Bengt Westerberg. Inte har den gett någon utdelning enligt väljarundersökningarna heller. Jag kan förstå Bengt Westerbergs vånda. Jag tolkar hans häftiga angrepp som ett utflöde av den osäkerhet som måste följa med att ena året göra upp med socialdemokraterna och nästa år bli stödparti åt moderaterna och samtidigt förlora väljarsympatier. Min enkla fråga är: Vart går folkpartiets väljare och var finns folkpartiet nästa år? Jag begär inte att Bengt Westerberg skall svara, blott framtiden kan ge svaret. Så slutligen till Carl Bildt, som hänvisar till Kjell Olof Feldt. Jag tror att om Kjell-Olof Feldt hade varit här, så hade han haft ett och annat att säga till Carl Bildt om sättet att utnyttja den redovisning som Kjell-Olof Feldt har gett, den självkritik som han står för. Jag tycker att vi skall ha en litet större öppenhet och respekt i de offentliga samtalen och ge en person som Kjell-Olof Feldt, som dragit ett tungt lass, rätten att redovisa vad han har stått för, hur han ser på det och hur han värderar det nu, utan att använda det som politiskt slagträd. Det finns ju memoarer från moderata samlingspartiets representanter också som vi skulle kunna använda, men jag drar mig för att göra det. Jag tycker att det ligger under den värdighet som vi skall ha här i riksdagen. Jag har bara det att säga, Carl Bildt, när jag redovisar de ekonomiska utsikterna att under det år som jag har varit med har vi fattat beslut, ofta med bred majoritet, på alla de punkter där Kjell-Olof Feldt anser det nödvändigt att fatta beslut. Därför kan jag också visa att utvecklingen ser betydligt bättre ut nu. Visst var det rätt med alla dessa beslut. Visst skulle de ge effekter, och visst ger de effekter. Låt oss se framöver. Svartmåla inte Sverige och bortse inte från allt det som vi har fattat beslut om. Låt mig avsluta om några ord om sysselsättningen. Är det inte märkligt, Carl Bildt, att hela världen vet om att Sverige har varit mycket framgångsrikt när det gäller jobben? Hela världen vet detta, men inte Carl Bildt. Under 80-talet har sysselsättningen ökat med 320 000--330 000 arbetstillfällen. Det har varit en stor framgång. Vi har haft en i förhållande till omvärlden mycket låg arbetslöshet. Detta är också en stor framgång. Nu är vi på väg mot kärvare tider, och det är viktigt att vi gör allt som kan göras för att klara jobben. Det är viktigt för ungdomarna att de får chansen att komma in i arbetslivet, bygga på sin utbildning och komma i arbete. Det är viktigt för dem som har handikapp att det finns arbeten där deras handikapp inte är ett hinder. Det är viktigt för alla dem som nu drabbas av varsel i företagen, därför att kostnadsutvecklingen har varit för snabb under de senaste åren och vi har förlorat i konkurrenskraft. Det är därför vi satsar så hårt på ett stabiliseringsavtal, som återställer konkurrenskraften och förbättrar förutsättningarna för produktion och sysselsättning. Nu har Carl Bildt chansen att ställa upp och markera att vi har en bred front i riksdagen för att detta avtal nu skall genomföras på resten av arbetsmarknaden, att vi inte skall ha några gräddfiler. Kan Carl Bildt ställa upp och ge ett enda bidrag till den svenska ekonomins stabilisering? Nu har han chansen att ställa upp och säga att moderaterna också står bakom detta. Därmed skulle vi utöva tryck på de parter som ännu inte har ställt upp. Därför satsar vi också så hårt på arbetsmarknadspolitiken. Jag har sysslat med arbetsmarknadspolitiken i mångar år, och jag vet dess möjligheter och begränsningar. Vi försöker att nu hitta en ny inriktning som passar för den tid och den arbetsmarknad som vi har framför oss, med stark inrikning på utbildning och kompetenshöjning för att bygga upp 90-talets yrkeskunnande. Vi kan se en klar vändpunkt också framför oss på arbetsmarknaden. Det finns redovisat i underlaget, och Carl Bildt kan säkert läsa innantill så jag skall inte rabbla upp några siffror. Vi skall med dessa insatser klara sysselsättningen och bekämpa arbetslösheten. Men vad har Carl Bildt att erbjuda? Hur har det gått i de länder där Carl Bildts politik har tillämpats? Se hur det är i Storbritannien. Där har de nyliberala idéerna praktiserats i tio år, med massarbetslöshet som följd. Svara mig på min sista fråga till Carl Bildt: Vad är det som gör att den politik som ni vill föra ger massarbetslöshet i Storbritannien men skulle ge full sysselsättning i Sverige?

Fru talman! Jag får tacka i all ödmjukhet för finansministerns omtanke om min person. Låt mig gärna förklara vad socialliberalismen är för någonting. Det är att skapa resurser för att vi skall kunna få möjligheter att visa solidaritet med de människor som behöver vårt stöd. Jag skall gärna erkänna -- det har jag gjort tidigare från denna talarstol -- att jag haft ett visst hopp om att socialdemokraterna skulle kunna åtminstone till stora delar medverka till en sådan politik. Men när jag nu sitter med facit i handen och ser vad ni har åstadkommit under den här mandatperioden, måste jag konstatera att det inte är sådan politik. Vi har ingen tillväxt. De resurser som vi behöver för att visa solidaritet med människor finns inte. Det blev knappast någon tillväxt alls förra året. I år tror t.o.m. Allan Larsson att produktionen kommer att minska. Hur det blir nästa år vet vi inte, men en mycket svag tillväxt blir det, en väsentligt sämre tillväxt än i de länder som vi jämför oss med i den industrialiserade delen av världen. Vilka är konsekvenserna av denna misslyckade politik? Strax före jul, som en liten extra julklapp, skärpte regeringen flyktingpolitiken, vilket gör att i dag kanske bara hälften så många asylsökande som tidigare får stanna i Sverige. Människor med klara skyddsbehov skickas tillbaka till sina hemländer. Vad har hänt med u-landsbiståndet? Ni har skurit ner biståndet med 1 miljard kronor under de senaste budgetåren. Vad händer när vi för fram förslag om förbättringar för människor i Sverige som är i stort behov av vårt stöd, människor som tillhör det glömda Sverige, handikappade och andra? Jo, då säger socialdemokraterna nej. Ni gör det i förening med andra partier i denna kammare. Men vi är helt övertygade om att skall vi kunna få gehör för dessa insatser av solidaritet med människor som behöver vårt stöd, behöver vi också en politik för att skapa resurser. Socialdemokraterna har visat sig oförmögna att föra sådan politik. Däremot har vi upptäckt i våra diskussioner med moderaterna att vi kan enas mycket långt när det gäller den ekonomiska politiken. Till det viktiga hör att ge Sverige möjligheter att utnyttja de tillväxtchanser som ligger i internationaliseringen, i den europeiska integrationen osv. Men då måste vi vara beredda att se till att vi kan få den nödvändiga konkurrenskraften när vi skall slåss med länderna i Europa för att öka tillväxten i Sverige, för att företagen skall våga göra investeringar i Sverige och se till att det finns jobb i Sverige, för att de skall slippa köpa upp företag i Europa och lägga investeringar och produktion där nere. Men detta har inte socialdemokraterna klarat av. Därför behövs en politikomläggning i Sverige för att vi skall få utrymme att föra socialliberal politik, att i praktiken visa den solidaritet som ni så skamligt har försummat under de senaste åren.

Fru talman! Jag skall försöka att hålla mig till debattreglerna, även om det är svårt när det är så ensidigt som det förefaller att bli. Detta är en vattendelardebatt i två avseenden. För det första säger finansminister Allan Larsson att han ser sin roll som att litet höjd över det partipolitiska meddela sanningar och säga sin mening. Det har han gjort. För detta har han delvis vunnit respekt i olika läger, också utanför det socialdemokratiska. Jag uttalade mig i den riktningen i inledningen av denna debatt. Men nu ser vi den nya rollen, vänsterpopulisten Larsson. Vi såg den först i söndags när han började hojta om Maggie och social nedrustning. Han förföll i en gammaldags klasskampsretorik som i grunden är honom djup ovärdig. Vi vet emellertid hur det går, och hur det gick med Feldt. Han försökte att hålla sig till den ekonomiska sakligheten så länge det gick. Sedan kom valrörelsen. I sin bok beskriver han -- jag ber om ursäkt för att jag nämner det -- hur valfebern tog över. Ändamålet helgade medlen. Vänsterpopulismen svepte bort den ekonomiska sakkunskapen. Det är en ny och sämre Allan Larsson vi nu ser, och det beklagar jag. Förtig inte Feldts bok! Det är den största otjänst som ni kan göra er själva. Skall hans bok göra någon nytta, skall den läsas och diskuteras också av socialdemokrater. Om ni säger att ni inte läser den, är det inte sant. Ni ligger förmodligen allihop där hemma och läser den under täcket i sängen på nätterna, därför att ni är så nyfikna. Men det vågar ni inte erkänna, för då skulle ni tvingas att kommentera den. Läs boken och våga diskutera den! Den tredje vägen ledde åt fel håll, mot stup, avgrund, vägg eller vart den nu ledde till. Verkligheten avspeglar sig ju i sysselsättningssiffrorna och den verkligheten kommer ni inte ifrån. Feldts bok beskriver hur ni faktiskt förde Sverige in i denna besvärliga situation. Förtig inte Feldts bok, inte minst för er egen skull! Så till Europafrågan. Det är det andra hänseendet i vilket detta är en vattendelardebatt. I det som Allan Larsson säger ligger det indirekta hotet att en socialdemokrati i opposition skall svänga i Europapolitiken och börja sabotera förhandlingarna. Så sade han inte riktigt, men det var vad han antydde. Detta är kanske inte förvånande, om man känner denna socialdemokratis förmåga att hemfalla till opportunism, tillfällighet och kortsiktighet. Jag beklagar att denna första svala till en socialdemokratisk omsvängning, för den händelse att socialdemokraterna skulle hamna i opposition, kom från Allan Larsson. Jag kan bekräfta att han under decennier har sysslat med Europapolitik på ett seriöst och respektingivande sätt. Nu var det från Allan Larssons som den första stormsvalan kom. Det var synd för Sverige.

Fru talman! Apropå uppblåst är vi i riksdagen inte några medarbetare till någon generaldirektör. Vi är sjävlständiga personer som uttrycker våra åsikter. Det är klart att man inte vet vad som händer i riksdagen om man sitter på en annan stol, vid sidan av politiken. Men den politik som Allan Larsson står för har jag och mitt parti aldrig företrätt i denna kammare. Så nu kan vi stryka ett streck över det här. Jag vill komma tillbaka till sakfrågorna. Hur är det med inflationen? Ingen annan än den som drabbas av inflationen kan hata den så starkt. Men man kan inte säga att man bekämpar inflationen, samtidigt som man vill öka lönespridningen. Det är faktiskt kontentan av den politik som har förts under 80 talet, en politik vars resultat nu börjar utgöra ett hot. Vilka är de som är välbeställda och har möjlighet att ta för sig? Jo, det är de som är attraktiva på marknaden, de högavlönade. Det här systemet öppnar för sådana möjligheter, och det är det som jag varnar för, Allan Larsson. Detta ökar inflationen. Allan Larsson har inte monopol på att bekämpa den. Varför inte i stället föra en rättvis skattepolitik? Då skulle den totala lönebildningen se ut på ett helt annat sätt. De stora kollektiven skulle ha mycket lättare att sluta avtal som ligger på rimliga nivåer i stället för att syssla med marginalskattesänkningar. Därigenom har lönespridningen och inkomstklyftorna ökat. När det gäller högeralliansen är jag återigen besviken. Jag trodde att Allan Larsson verkligen skulle ta chansen och visa att sociademokratin befinner sig på ett långt avstånd från denna högerallians. Men jag kan ännu inte höra några politiska ståndpunkter från arbetarrörelsen, som visar att Allan Larsson har en direkt motsatsställning gentemot högeralliansen. Det handlar om marknaden, men det är fortfarande enbart retorik. Jag hoppas att Allan Larsson i sitt nästa inlägg klart och entydigt kan klargöra sin position. Men om man har andra ambitioner i fråga om skattetrycket än dem som högeralliansen har, andra ståndpunkter när det gäller karensdagar -- man tassade ju på det området redan i höstas -- eller om man har andra ambitioner beträffande bostadssubventionerna, varför i herrans namn börjar man redan nu att tafsa på bostadsfinansieringssystemet och minska momskompensationen? Varför? Är man inte inne på ungefär samma väg, den blå vägen, med den skillanden att det inte skall gå lika snabbt?

Med anledning av vad Olof Johansson sade får jag erinra om att det inte är fråga om repliker utan anföranden. Därvid är det inte någon begränsning av antalet anföranden.

Fru talman! Lars-Ove Hagbergs inlägg gör mig något konfunderad. Jag undrar var han har varit när vi har haft debatten här i kammaren mellan regeringen och högeralliansen. Han är alldeles främmande för de redovisningar som vi har gjort och de preciseringar som ligger i detta. Jag har inte någon anledning att i övrigt kommentera Lars-Ove Till Olof Johansson vill jag säga att jag har varit fullt upptagen med arbetet med kompletteringspropositionen, presentationen i går och debatten i dag. Jag har därför ännu inte haft tillfälle att gå igenom den fråga som Olof Johansson aktualiserade och som gäller hur den tillfälliga momshöjningen skall avvecklas, för att uttrycka mig mycket precist. Jag får förhoppningsvis tillfälle att under de närmaste dagarna ägna mig åt den frågan. Vi skall så småningom för riksdagen redovisa frågan om gränsskyddet. Jag har inte anledning att ge något ytterligare besked i denna fråga. Jordbruksministern kommer till riksdagen med det förslag som vi har på den punkten. Bengt Westerberg, vi har samma uppfattning om vikten av tillväxt för att vi skall kunna klara åtaganden i samhället när det gäller olika grupper och för att kunna ha en fast grund för solidariteten. Kom då ihåg att det 80-tal som ni från högeralliansen så ofta förtalar innebar att vi hade en snabbare tillväxt än vi hade under de borgerliga åren. Vi har nu ett problem som vi delar med flera andra länder. Internationellt är faktiskt detta år mycket dåligt. Canada, USA, Storbritannien och Finland har nolltillväxt eller minskande produktion. Vi är påverkade av, förutom det internationella förhållandet, att vi har haft en för snabb kostnadsutveckling under slutet av 80-talet. Jag har genom arbetet med stabiliseringsavtalet och finanspolitiken och alla insatser i samband med den försökt ägna mig åt att vi skall komma ur detta och lägga grunden till en stabilare ekonomi och därmed en ny tillväxt. Bengt Westerberg borde ge mig ett erkännande på den punkten i stället för att kritisera mig. Det är också detta som är skälet till att vi vill satsa framöver, visa upp ett perspektiv och samla krafterna -- löntagare, näringsliv och samhälle -- i en ansträngning att åstadkomma en snabbare tillväxt än den som man får om man bara har 80 talslunken. Det är just för att klara dessa viktiga frågor om solidariteten, tryggheten och rättvisan i samhället som vi har lagt fram detta. Det är det som är syftet. Jag hade inte tänkt ställa några frågor, eftersom jag inte är helt klar över debattordningen. Men eftersom Bengt Westerberg har begärt ordet skall jag ställa en fråga. Hur skall Bengt Westerberg få plats med biståndet, insatserna för flyktingar och andra insatser i det program som folkpartiet liberalerna har åstadkommit tillsammans med moderaterna? Era motioner gick ju i helt olika riktningar. Har Carl Bildt fått underkasta sig Bengt Westerberg på dessa punkter, eller är det tvärtom? Till Carl Bildt, som nu kritiserar mig för att jag talar om vad jag tycker och svarar på den kritik som jag får, vill jag säga följande. Jag vet inte om det är någon debattordning här i riksdagen som innebär att det är bara Carl Bildt som i och utanför riksdagshuset skall anklaga regeringen och kritisera mig. Jag bör rimligen ha en chans att få svara. Jag hoppas att vi är överens om det. Jag har sagt en sak här som jag har tänkt igenom mycket noga. Jag har under det här året rest och träffat kolleger i Europa, och jag har träffat flera av mina kolleger i EG-länderna. Jag har tänkt igenom de kommande tre årens politik ganska noga. Det är därför som jag i dag har sagt att med den politik som ni presenterade i söndags, som innebär ett byte av modell, är det inte den svenska modellen som ni står upp för, utan det är något annat. Det kommer ni inte att kunna få folkets stöd för om ni skall använda EG som ett sätt att åstadkomma den förändringen. Det är det som är det allvarliga och som innebär att er Europapolitik är en återvändsgränd. Tänk om, ta litet tid på er, och spela inte bort det mycket viktiga som vi har framför oss om Europapolitiken! Det är för viktigt för att hanteras på det sättet.

Fru talman! Jag noterade åtminstone tillfälligt att finansministern höll tillbaka vänsterpopulismen. Den tidigare rollgestaltningen var faktiskt inte riktigt trovärdig. Eftersom detta är en viktig vattendelardebatt vill jag ta upp frågan om vägen in i det europeiska samarbetet. Jag har under många år talat mycket om Europavägen och de nya möjligheter för Sverige som ligger i att vi nu, efter att ha brutit ner framför allt socialdemokratins motstånd i Sverige -- så har det nämligen varit, och det vet finansministern -- kan komma in i detta samarbete med alla de möjligheter som de innebär. Men det är ett öppnare Europa med valfrihet och konkurrens, där vi måste bedriva vad jag inledningsvis kallade fördelningspolitik. Och det är min fasta övertygelse att med dagens socialdemokratiska strukturer, t.ex. det höga skattetrycket, är risken mycket stor att Sverige kommer att tillhöra förlorarna i detta nya Jag talade om vikten av att vi, när vi går in i EG och börjar anpassa vår politik efter detta faktum -- det måste vi göra -- är beredda att göra t.ex. de förändringar av vår utrikes och säkerhetspolitik som krävs. Detta var det inte många som insåg vikten av för bara något halvår sedan. Nu sitter partiledarna faktiskt ner och för diskussioner vecka efter vecka om hur detta skall ske. Och jag hoppas att vi kommer fram till enighet på den punkten. Men på exakt samma sätt kommer det att bli på många av de områden som Allan Larsson i dag har ansvaret för. Det kommer inte att gå att ha kvar det skyhöga svenska skattetrycket i det framtida mer integrerade Europa. Det är bara så. Det går inte. Skattetrycket måste ned. Allan Larsson vet förmodligen, även om valrörelsen förhindrar honom att säga det, att vi måste sänka de generella momssatserna på det sätt som vi säger i En ny start för Sverige. Det är den enda vägen. Allan Larsson vet sannolikt, det kommer säkert att stå i hans memoarer i alla fall att han visste det också under denna debatt, att kapitalskatterna ligger på en för hög nivå. Vi måste få ned bl.a. en del av de skatter som han i sitt vänsterpopulistiska inlägg stod och sade var en förutsättning för svensk välfärd. Aktieomsättningsskatten är ingen förutsättning för svensk välfärd. Den är ett hot mot Sveriges finansiella styrka. Och det måste vi avskaffa. Så är det också med nivån på våra löneskatter. De är för höga. Om vi håller på på detta sätt är den enda effekten i ett integrerat Europa att vi ser till att investeringar, jobb och tillväxt hamnar i andra länder. Var sitter vi då? Jo, då kommer den person som är Allan Larssons sentida efterträdare -- jag tänker då på den som är ansvarig för arbetsmarknadspolitiken -- att få väldigt mycket att göra. Om vi försöker att gå in i EG utan att genomföra de förändringar av vår ekonomi som Bengt Westerberg och jag har talat om, låser vi nämligen detta land i ekonomisk nedgång, industriell utarmning och långtidsarbetslöshet, som Allan Larsson inte kan acceptera socialt, och som jag inte kan acceptera socialt, och som ingen i denna kammare kan acceptera. Europavägen ställer krav på oss. Det måste vi inse. Att förtiga det är vänsterpopulism och ingenting annat.

Fru talman! Svaret på Allan Larssons fråga är naturligtvis att den som sätter stor vikt vid de solidaritetsfrågor som jag har talat om bara har ett alternativ när det blir val i höst, och det är folkpartiet liberalerna. Den personen kan ju inte gärna stödja Allan Larsson och hans parti som har medverkat till den politik som vi är så kritiska mot. Som en protest mot den politiken -- sättet att se på handikappade, människor som mottar svenskt bistånd och flyktingar -- bör man rösta på folkpartiet liberalerna. Allan Larsson har vid flera tillfällen här i talarstolen sagt -- och han skrev i en artikel i Aftonbladet i går -- att det program som vi har lagt fram skulle innebära social nedrustning. Men varken under de 50 minuter som Allan Larsson har talat nu eller i artikeln i går finns det något exempel på vad det är i vårt program som är social nedrustning. Eftersom det som ni från socialdemokraternas sida betecknar som social nedrustning brukar förebåda vad ni tänker föreslå något år senare, skulle det vara intressant att höra exakt vad det är i vårt program som enligt Allan Larsson är social nedrustning. Är det sänkt moms som är social nedrustning, eller är det något av de andra förslagen som är social nedrustning? Allan Larssons inlägg föranleder två frågor. För det första: Allan Larsson beskrev nyss hur vi hade träffats för ungefär ett år sedan och gjort upp om ett stabiliseringspolitiskt paket. Jag håller med om att det var ett bra paket. Det är en viktig orsak till att vi kan se en långsammare inflationsutveckling i Sverige och till att vi ser ut att få ett hyggligt avtal på arbetsmarknaden. I den överenskommelse som vi träffade ingick att vi tillfälligt höjde mervärdeskatten under ett och ett halvt år, och att den skulle avvecklas vid årsskiftet 1991/92. Nu svävar Allan Larsson på målet på den punkten. Får jag tolka det så att Allan Larsson går och funderar på att bryta överenskommelsen -- om han nu sitter kvar i den positionen -- dvs. att inte återgå till den gamla mervärdeskattesatsen utan att göra något annat med pengarna? Det skulle jag vilja ha besked om. För det andra: Allan Larsson har, som Carl Bildt också varit inne på, i flera inlägg antytt att socialdemokraterna, om de skulle förlora regeringsmakten, är beredda att bryta med den Europapolitik som vi nu tillsammans håller på att utforma. Jag måste be Allan Larsson om ett alldeles klart och tydligt svar på denna punkt. Kommer socialdemokraterna att gå ifrån tanken på ett svenskt medlemskap i EG om ni skulle förlora valet i höst? Är det det Allan Larsson försöker säga till oss -- även om det är insvept i dimridåer -- eller hur skall vi tolka Allan Larssons inlägg i dagens debatt?
Fru talman! Vi får ju anledning att återkomma till den här kompletteringspropositionens innehåll senare. Jag kanske inte är fullständigt lyhörd och kanske inte har den rätta känslan för valörerna i de ord som sägs här, men nog måste det vara oerhört svårt för arbetarrörelsens väljare att, i de frågor som varit uppe, märka någon kvalitativ skillnad i förhållande till högeralliansen. Det är mycket klart. Om inte skillnaderna blir tydligare är jag fullständigt övertygad om att det blir en ordentlig valförlust för socialdemokratin, vilket jag inte önskar men ser framför mig som något som kan bli verklighet. Inte på en enda punkt har finansministern lyckats profilera sig när det gäller de s.k. klassiska värderingar som arbetarrörelsen har. När det gäller sysselsättningen skryter man om den och säger att det här finns avgörande skillnader. Men man visar i sin prognos för nästa år att 2,8 % kommer att vara arbetslösa. Statsministern har sagt att det blir under 3 %; för hur lång tid är ganska obestämt. Men varför dessa 3 %? När kommer åtgärderna för att se till att de är i arbete? Varför skall vi över huvud taget tillåta att någon är arbetslös? Det måste ju vara den avgörande frågan. Finansministern kan väl, om han har något ytterligare inlägg, svara på frågan: Hur blir det med moms på maten? Skall man ta bort den nu, eller skall man låta den rättvisereformen få vila återigen? Det vore synd. Jag ställde några frågor om EG och om på vilket sätt regeringen tänkte gå in i EG. Carl Bildt kanske ställde detta på sin spets. Har nu Carl Bildt alldeles rätt när det gäller EG? Är det så att vi måste anpassa oss med skattetryck, kapital, skatter, arbetsgivaravgifter, eller har Allan Larsson en annan uppfattning? I så fall bör den redovisas mycket klart. Jag har i mycket färskt minne höstens underkastelse under den marknad som framför allt har sitt fäste i EG. Man skyndade sig att försämra sjukförsäkringen, man lade om huvudmål för politiken. Det vore mycket klargörande för EG debattens fortsättning att få veta om Carl Bildt har rätt eller om regeringen har en annan uppfattning.
Fru talman! Jag vill be Allan Larsson att inte tänka för länge på svaren på de frågor jag ställde; då kan det bli för sent. Jag vill också säga att det inte är någon tillfällighet att vi mycket hårt markerar fördelningspolitiken och en rättvisare fördelnings betydelse. Det har nämligen att göra med den Europaväg som Carl Bildt håller på att bygga -- med fri hastighet och mycket utsläpp, där man blir överkörd om man står i vägen, där man inte har någonting att säga till om. Vi anser därför att det är viktigt att vi markerar att vi har en egen politik -- en egen generell välfärdspolitik och en uppfattning om hur fördelingspolitiken skall skötas också i framtiden. Därför tycker jag att det är bra att man för den här debatten. Jag vill gärna ta Allan Larsson i försvar på den punkten. Debatten som sådan är inte oväsentlig för de beslut vi kommer fram till. Det är alltid så i en demokrati, att debatten skall påverka de beslut som man slutligt tar -- och de ligger framför oss.

Fru talman! På en punkt har finansministern rätt, och det är att folkpartiet liberalerna och moderaterna har olika uppfattningar om nivån på biståndsanslaget. Det är med förlov sagt en tämligen marginell fråga ekonomiskt i det stora sammanhang som vi nu diskuterar. Det finns två frågor som finansministern hela tiden smiter undan. Den ena är -- och Bengt Westerberg återkommer säkert till den: Vad är det som är den sociala nedrustningen i En ny start för Sverige? Ge oss de konkreta exemplen, så får vi höra. Jag tror egentligen att Allan Larsson inser -- den s.k. kanslihushögern utmärks ju inte av brist på insikter -- att i stort sett allt det som vi säger måste göras under de kommande åren. Så den andra frågan: Tror Allan Larsson verkligen att Sverige kan gå in i det europeiska samarbetet med dagens höga momsnivåer, med dagens extremt höga kapitalskatter, och långsiktigt med dagens extremt höga skattetryck? Är det verkligen en momsnivå på 25 % som är den svenska modellen som skall bibehållas? Inser han inte att om vi skall värna välfärden och bli en vinnare i det nya Europa, måste vi sänka skatterna? Då får vi tillväxt, då får vi jobb. Annars låser vi in oss i arbetslösheten. Jag måste säga, fru talman, att jag är något förvånad -- men vänsterpopulismen skördar ju sina offer -- över den brist på långsiktig Europavision också när det gäller att förändra vårt eget samhälle för att vi skall bli en vinnare i Europa, som utmärker Allan Larssons uttalanden. Det blir tydligare för varje gång som Allan Larsson begär ordet att han hotar med att en socialdemokrati i opposition kommer att vända i Europafrågan. Jag tror kanske inte att man kommer att vända i principfrågan -- att Sverige bör bli medlem. Men det ligger implicit i allt det som Allan Larsson säger, att skulle socialdemokratin vara i opposition, så kommer han att motsätta sig förhandlingsresultaten. Det förvånar mig egentligen inte, för så har vi sett socialdemokratiska partier göra i andra länder. Den historiska erfarenheten i Europa är ju att den europeiska integrationen har skapats av liberaler, konservativa och kristdemokrater. Socialdemokrater har ofta stretat emot. Sedan har de så småningom sett att detta är framtidsvägen. Men när nya länder har sökt sig till denna nya framtidsmodell, så är det socialdemokratins interna tumult som har varit den främsta bromskraften i de olika länderna. Det är socialdemokratin som bromsat svensk Europadebatt under de senaste åren. Nu är ni med ett tag. Det är bra, och jag hoppas att vi skall kunna cementera den enigheten. Men i det som Allan Larsson säger ligger de oroväckande signalerna om att den svenska socialdemokratin blir som brittiska labour -- söndrad på grund av att den inte har någon egen politik ens i Europafrågan.